Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1984/85:11 om arbetsmarknadspolitiken ger en god bild av hur skiljelinjerna i svensk arbetsmarknadspolitik ser ut i dag. Till betänkandet har fogats 98 reservationer. Av dessa deltar moderaterna i 50. I flertalet fall står man själv för dessa reservationer, utan medverkan av något annat borgerligt parti. Det kan vara värt att notera att folkpartiet när det gäller anslagen till arbetsmarknadspolitiken inte reserverat sig i fråga om de föreslagna beloppen på en enda punkt, medan motsatsen gäller för moderaterna. Det finns inte någon punkt av betydelse där man inte begär en neddragning i förhållande till regeringens förslag. Detta skall väl, som jag förstår, vara en demonstration av borgerlig enighet. Med den erfarenhet jag som gammal arbetsförmedlare har av arbetsmarknadsfrågorna upplever jag den nya moderata arbetsmarknadspolitiken som beklämmande. Fullföljs den skulle den leda till att den solidaritetspolitik som byggs upp på detta viktiga område skulle raseras. Men dess bättre ser det inte ut som om vare sig centerpartiet eller folkpartiet ställer upp på moderaternas linje. Volymen på praktiskt taget alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder sänks — i genomsnitt med ca 10 96. Motiveringen är att dessa åtgärder sägs få s.k. inlåsningseffekter. Självfallet är det så att människor omfattas av åtgärder därför att de är arbetslösa. Men de avskärmas inte från arbetsmarknaden, som moderaterna påstår. De står ju tvärtom till arbetsmarknadens förfogande. Minskar man på de här åtgärderna är det möjligt att rörligheten på arbetsmarknaden ökar, men det sker genom att fler blir arbetslösa under längre tid. Jag tror att moderaterna har ett omfattande pedagogiskt problem när det gäller att visa för svenska folket hur minskade arbetsmarknadspolitiska insatser skall kunna förbättra arbetsmarknaden: Som försvar hänvisar Alf Wennerfors till en alternativ ekonomisk politik av moderat slag. Jag tror inte att denna politik kommer att främja sysselsättningen, men även om jag vore en av de troende, skulle jag avvakta effekterna av politikomläggningen innan jag föreslår en sådan neddragning av arbetsmarknadspolitiken som moderaterna förespråkar. Men så gör man alltså inte. Man måste därför anta att med det tidsperspektiv som det finns anledning lägga i detta sammanhang, dvs. budgetåret 1985/86, kommer en tioprocentig neddragning av de arbetsmarknadspolitiska anslagen att betyda en motsvarande ökning av arbetslösheten. Den här slutsatsen knyter an, inte bara till moderaternas reservationer nr 5 och 10 utan även till centerpartiets reservation nr 11. Även centern vill dra ned på arbetsmarknadspolitiken utan att invänta effekterna av de insatser som avser att främja sysselsättningen, främst inom småindustrin. Moderaterna vill öka flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden på andra sätt än genom att försvaga arbetsmarknadspolitiken. Man menar att den arbetsrättsliga lagstiftningen bör ändras. Detsamma gäller anställningsskyddslagen och arbetstidslagstiftningen. Vad jag kan se innebär de här förslagen — som ju utvecklats utförligare i andra sammanhang — en försvagning av arbetstagarnas och de fackliga organisationernas ställning. I stället för denna cyniska politik mot de svaga på arbetsmarknaden vill vi socialdemokrater sätta en arbetsmarknadspolitik som solidariskt stödjer dem som blir arbetslösa. Vi menar att regeringen gör en realistisk bedömning när det gäller behovet av åtgärder under nästa budgetår. Skulle det uppstå behov av ytterligare insatser, finns ju möjlighet för regeringen att återkomma till riksdagen med begäran om mera medel eller att utnyttja den finansfullmakt som jag utgår ifrån att riksdagen kommer att anvisa senare i år, när vi behandlar kompletteringspropositionen. Herr talman! Den arbetsmarknadspolitik som vi socialdemokrater förordar måste liksom hittills sätta arbetslinjen i centrum. Den innebär att en arbetslös skall i första hand erbjudas utbildning och andra aktiva insatser. Först om sådana åtgärder blir verkningslösa skall kontantstöd tillgripas. Även centerpartiet ansluter sig i reservation nr 6 till arbetslinjen. Jag vill emellertid påpeka att centerns förslag om en tioprocentig sänkning av anslagen till arbetsmarknadspolitiken kommer att innebära att det blir svårare än hittills att upprätthålla arbetslinjen. Något behov av en ny arbetsmarknadspolitik, vilket krävs i vpk:s reservation nr 8, finns inte enligt min mening. Däremot finns ett behov av en gradvis utveckling av den nuvarande politiken, vilket ju är på gång. I det här sammanhanget vill jag med anledning av reservation nr 7 från centerpartiet och folkpartiet poängtera hur viktigt det är att vi bevakar de äldres situation på arbetsmarknaden. Men det bör främst ske i det praktiska arbetet ute på fältet. De utredningar och studier som redan pågår på skilda håll är enligt utskottsmajoritetens mening tillräckliga. Vad jag här har anfört om arbetsmarknadspolitikens inriktning innebär att jag yrkar avslag på reservationerna nr 1-11. Herr talman! I den fortsatta debatten kommer från vår partigrupp Bo Nilsson att ta upp ungdomsfrågorna och Sten Östlund arbetsmarknadsutbildningen och insatserna för handikappade. För egen del går jag nu över till regeringens och motionernas förslag om arbetsmarknadsverket, dvs. AMS. länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är det främsta medlet för att förverkliga målen för arbetsmarknadspolitiken. Huvuduppgiften för förmedlingen är att snabbt och effektivt anvisa lämpliga sökande till lediga platser. I dagens arbetsmarknadsläge, med arbetslöshetstal som historiskt sett är höga. är det angeläget att förmedlingen tar till vara de ökade möjligheter till anställningar åt de arbetslösa som skapas genom den ökade efterfrågan på arbetskraft och bistår arbetsgivarna med att lösa deras rekryteringsproblem. Kortare väntetider för arbetssökande och ett snabbare tillsättande av lediga platser betyder att den enskildes behov och önskan om arbete tillgodoses. Samtidigt får man ett Platsförmedlingen är den centrala funktionen i arbetsmarknadspolitiken. Under ett år vänder sig ungefär tre fjärdedels miljoner människor till förmedlingen som arbetssökande och drygt en halv miljon lediga platser anmäls. Detta är arbetsvolymen. Verksamheten bedrivs vid 300 kontor med drygt 5 000 anställda. Det kan synas vara en stor organisation, men det bör framhållas att förmedlingsarbetet, trots dess nyckelroll i arbetsmarknadspolitiken, drar en kostnad som inte uppgår till mer än 6-7 £ av arbetsmarknadsverkets budget. När arbetsmarknadspolitiken i sina huvuddrag lades fast under 1960-talet påverkade detta inte själva strukturen på förmedlingsarbetet i nämnvärd grad. Förmedlingsverksamheten bedrevs i ungefär samma former som tidigare, kompletterad av yrkesvägledning och arbetsvård. Men sedan 1970-talets början har förmedlingsarbetets organisation och metodik i stort sett fortlöpande varit föremål för förändringar och anpassningar. Ett första steg i det förändringsarbete som varit aktuellt de senaste åren beträffande platsförmedlingens organisation har tagits på grundval av den s.k. PLOG utredningen. Detta arbete avser att få bättre kontakter med arbetsgivarna och att underlätta förmedlingens service till både företag och arbetssökande. Ett andra steg har varit det serviceprogram som antogs förra året inom AMS och som statsmakterna har ställt sig bakom. Tanken är att man genom enklare regler, effektivare administration och fler beslutsdelegeringar skall kunna frigöra resurser, så att mer tid kan ägnas åt kontakterna med arbetssökande och företag. Det grundläggande är helt enkelt att det skall eftersträvas att förmedlingen förbättrar sin service gentemot sökande och företag. Det tredje steget i effektiviseringen av förmedlingsarbetet är en teknisk upprustning genom den pågående utbyggnaden av ADB-verksamheten inom förmedlingen. Herr talman! Det förändringsarbete som jag nu i korthet beskrivit har omfattat förmedlingens yttre och inre organisation. Den tidigare ordningen med ett huvudkontor för varje län — sammankopplat med länsarbetsnämndens kansli — och lokalkontor har för länge sedan ersatts med en distriktsindelning. Uppdelningen av handläggande personal i arbetsförmedlare, yrkesvägledare och arbetsvårdare har ersatts av platsförmedlare och arbetsvägledare. Viktigare än så är förändringarna i arbetsformerna och som genomgående syftar till att förmedlingens service till kunderna skall bli snabbare och lättare tillgänglig. Förändringsarbetet inom arbetsförmedlingen påverkar också den organi satoriska strukturen hos de regionala arbetsmarknadsmyndigheterna, länsarbetsnämnderna, och det centrala ämbetsverket, AMS. I budgetpropositionen presenteras förslag till organisatoriska förändringar inom AMS, som är inriktade på att de olika arbetsenheterna skall anpassas till det tidigare nämnda serviceprogrammet. Förslaget har utarbetats av styrelsen själv, och det fullföljs med en motsvarande organisatorisk översyn av länsarbetsnämnderna. Genom omorganisationen blir det möjligt att frigöra personal för central och regional administration till den operativa verksamheten vid förmedlingens fältorganisation. Det beräknas att det under loppet av tre år skall bli möjligt att överföra 150-170 tjänster från centrala AMS till fältet. Den föreslagna omorganisationen av AMS har godtagits i de föreliggande motionerna — i varje fall i princip. De invändningar som görs av moderata samlingspartiet i reservation nr 33 går ut på att organisationsändringarna är för begränsade. Arbetsförmedlingens service i landet bör enligt moderaterna förbättras ännu mer. Detta skall ske genom att det tillskapas nya förmedlingsformer, även arbetsförmedling i privat regi. Utskottsmajoriteten har en annan uppfattning. Privata förmedlingar innebär avgiftskrävande förmedlingar, och för sådana gäller enligt internationella regler stränga begränsningar. Alldeles bortsett från detta får man väl förmoda att privata förmedlingar skulle komma att plocka russinen ur kakan när det gäller arbetssökande och yrkeskategorier och överlåta åt den offentliga förmedlingen att ta hand om resten. En sådan avskärmning av mer intressanta delarbetsmarknader från den offentliga förmedlingen kan inte accepteras och utgör ett ytterligare skäl för att avvisa moderaternas förslag. I samma reservation aktualiseras på nytt en rad andra frågor, om byggoch distriktsarbetsnämnderna m.m. Riksdagen har tidigare avböjt moderaternas initiativ i dessa delar, och jag skall inte närmare gå in på detta. Jag konstaterar dock att moderaterna anser att den offentliga arbetsförmedlingen skall få en i förhållande till AMS och länsarbetsnämnderna fristående ställning. Samtidigt vill moderaterna avskaffa distriktsarbetsnämnderna. Förmedlingarna skall tydligen enligt moderaternas mening arbeta utan anknytning till policyskapande organ på nationell, regional eller lokal nivå. Man frågar sig om inte en sådan förmedlingsverksamhet bara får en mycket underordnad roll i den arbetsmarknadspolitik som statsmakterna drar upp riktlinjerna för. Herr talman! En omdebatterad fråga gäller egenregiverksamheten eller AMS byggande verksamhet som det hette förr. När AMS tillkom år 1948 inrättades en särskild avdelning, den s.k. tekniska byrån, med personal, maskinutrustning osv., som med kort varsel skulle kunna dra i gång byggnadsoch anläggningsarbeten — de mest använda beredskapsarbetena på den tiden. Egenregiarbetena var alltså från början ett konjunkturoch säsongutjämnande medel. Den funktionen har numera upphört. Nu för tiden används egenregiarbetena nästan uteslutande för arbetstagare med missbruksproblem — i någon mån även för äldre, lokalt bundna arbetssökande. Verksamheten omfattar mindre än 1 000 personer per år, att jämföra med drygt 5 000 personer som sysselsätts i motsvarande arbeten i kommunal regi. Två motioner med likartat innehåll ligger till grund för reservation 34 av Lars-Ove Hagberg med begäran om att riksdagen skall uttala att egenregiarbetena skall behållas. Denna begäran är sannolikt inspirerad av att AMS kommittén i höstas lät meddela att den kommer att för lå att egenregiarbetena skall överföras på kommuner och på andra statliga myndigheter, t.ex. vägverket. Utskottet anser att riksdagen bör avvakta kommitténs betänkande, den därpå följande remissbehandlingen samt regeringens överväganden i en kommande proposition, innan riksdagen tar ställning i denna omdiskuterade fråga. Utskottet påminner vidare om att riksdagen har sagt ifrån att det inte bör göras mer vittgående ingrepp i verksamheten innan den prövats på nytt av kommittén och statsmakterna. Övriga motioner och reservationer som är knutna till förmedlingsverksamheten vill å ena sidan prioritera vissa grupper arbetssökande eller särskilda regioner och å andra sidan åstadkomma kostnadsreduktioner. Jag noterar att folkpartiet är positivt till att bygga ut förmedlingsinsatserna för ungdomar i ungdomslagen och för psykiskt utvecklingsstörda, men förutsätter att dessa utökade insatser skall kunna ske utan någon resursförstärkning. Moderaterna vill bygga ut förmedlingens ADB-system i snabbare takt än regeringen har förordat. Samtidigt föreslår moderaterna att lagen om arbetsgivarnas skyldighet att anmäla lediga platser till förmedlingen skall avskaffas. Menar moderaterna att det inte är så noga med att förmedlingen har uppgifter om lediga platser att mata in i datasystemet? Är det tillräckligt att datorerna lagrar uppgifter om aktuella sökande när arbetsgivarna ringer och vill ha hjälp med rekryteringen? Är det denna passiva roll moderaterna vill att den framtida arbetsförmedling skall ha som de skisserar i partimotion 900? Herr talman! Det avsnitt jag härefter har att behandla gäller ersättningarna vid arbetslöshet och utbildningsbidragen. I detta avsnitt anmäler sig två huvudfrågor, av vilka den ena gäller en översyn av ersättningssystemet och därmed sammanhängande finansieringsfrågor och den andra höjda ersättningar för nästa budgetår. Arbetsmarknadsministern anmäler i budgetpropositionen att hon avser att tillsätta en utredning som skall se över ersättningsnivåer, finansiering och vissa andra frågor om ersättningarna vid arbetslöshet. Moderaterna vill att riksdagen skall styra inriktningen av detta utredningsarbete i vissa avseenden. Det mest betydande av moderaternas förslag är att arbetslöshetsförsäkringen på sikt skall bli en allmän försäkring. Denna skall ge en grundtrygghet som skall kunna byggas ut genom tilläggsförsäkringar hos privata försäkringsbolag eller andra inrättningar. Jag vill här erinra om den historia Alf Wennerfors berättade i sitt inledningsanförande — om doktorns replik till patienten. Han ville inte oroa, men med hänsyn till situationen ville han föreslå kontant betalning. Jag frågar: Är det motivet till att moderaterna vill se att arbetstägarna betalar högre avgift till A-kassan? Ett första steg mot denna utveckling föres ske genom att ersättningarna från arbetslöshetskassorna inte längre höjs utöver den nivå som gäller i dag. Ett steg i den riktning moderaterna önskar togs under den tidigare tvåpartiregeringens tid. På den regeringens initiativ höjdes dagpenningen, och samtidigt möjliggjordes tilläggsförsäkringar på egen bekostnad för kassor som ville höja dagpenningen utöver den nivå statsmakterna fastställt. Detta var emellertid en ordning som endast var tänkbar i kassor med god ekonomi och låg arbetslöshet, och den mötte häftiga protester från fackföreningsrörelsen. Den avskaffades också efter regimskiftet hösten 1982. I måndags tog Dagens Nyheter i en ledare upp moderaternas arbetsmarknadspolitik till kritisk granskning. Det sägs i ledaren bl.a. att denna politik nu har siktet inställt på institutionella förändringar som generellt skulle stärka arbetsgivarnas ställning gentemot de anställda och försvaga de fackliga organisationerna. Tidningen vänder sig särskilt mot ”moderaternas mindre uppmärksammade krav att högsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen skall frysas till nuvarande belopp, 300 kronor. Det uttalade syftet är att begränsa värdet av den arbetslöshetsförsäkring som administreras av kassorna och i stället verka för uppbyggnad av avgiftsfinansierade tilläggsförsäkringar i försäkringsbolagens regi.” Herr talman! Karin Andersson m.fl. centerpartister vill få till stånd en uppdatering av den tidigare utredningen om allmän arbetslöshetsförsäkring. Motionärerna anser att en sådan försäkring är angelägen av jämställdhetsskäl. Saken följs upp i reservation nr 47 av utskottets centerledamöter. De data som kommer fram genom det nya utredningsarbetet kan antas belysa även effekterna av en mer vidsträckt reform. Reservanterna är inte tillfredsställda med detta besked från utskottsmajoriteten. Jag vill därför tillägga att jag ställer mig litet frågande till nyttan av ett mer fullständigt uppdateringsarbete beträffande en reform som reservanterna anser vara angelägen, men som de själva är tveksamma till om den kan genomföras, eftersom de vill beteckna reformen som ”eventuell”. Alltsedan våren 1982 har det stått strid om statsbidraget till arbetslöshetskassorna och i vilken utsträckning medlemmarna skall genom egna avgifter bidra till finansieringen av försäkringen. De två politiska blocken i kammaren har här haft delade meningar. I det läge som råder i dag konstaterar utskottets majoritet att det utredningsarbete som skall startas av regeringen får förutsättas pröva olika finansieringsmetoder och finansieringsnivåer. Detta utredningsarbete bör inte bindas upp i förväg till ett visst givet resultat, vilket är vad de tre borgerliga partierna i en gemensam reservation önskar göra. När det sedan gäller ersättningsnivåerna under nästa budgetår är det att konstatera, att regeringen föreslår en viss höjning av dagpenningen från arbetslöshetskassorna och av utbildningsbidragen, medan moderaterna å ena sidan vill bibehålla dessa ersättningar vid dagens nivå, och vpk å andra sidan vill gå betydligt längre än regeringen i fråga om ersättningarna. Regeringens förslag har här även stöd av centerpartiet och folkpartiet, och kan sägas gå en medelväg vid avvägningen mellan å ena sidan önskvärda bidragsförbättringar och å andra sidan kostnaderna för att genomföra dessa förbättringar. Avslutningsvis, herr talman, skall jag säga några ord om anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder. Detta anslag finansierar det klassiska arbetsmarknadspolitiska medlet för att påverka efterfrågan, nämligen beredskapsarbetena. Från anslaget bekostas också de tämligen nya formerna för rekryteringsstöd som fått allt större betydelse som alternativ till beredskapsarbeten, liksom vissa andra åtgärder som kostnadsmässigt är av mindre omfattning, såsom bidrag till industribeställningar och det nya bidraget till arbetslösa som startar egen verksamhet. Under budgetåret 1983/84 anvisades 5,9 miljarder kronor till dessa olika åtgärder. Innevarande budgetår har anslagsbeloppet dragits ned med 1,5 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor. För nästa budgetår föreslår regeringen en fortsatt anslagsnedskärning med 1750 milj.kr. till 2,7 miljarder kronor. Sysselsättningen i beredskapsarbeten har i motsvarande mån minskat kraftigt. I februari 1984 var 76 000 personer sysselsatta i beredskapsarbeten, att jämföra med 32 000 i februari i år — en minskning med 44 000 personer. Samtidigt har antalet sysselsatta genom ungdomslag och rekryteringsstöd vuxit från drygt 30 000 till 56 000 under samma månader, eller med ca 25 000 personer. Det pågår alltså en minskning av insatsernas totala omfattning, och samtidigt sker en övergång från beredskapsarbeten till de mindre kostnadskrävande rekryteringsplatserna och ungdomslagen. När det gäller bedömningen av det totala insatsbehovet nästa budgetår har regeringssidans förslag godtagits av folkpartiet, medan moderaterna vill göra en ytterligare nedskärning med 700 milj.kr. och vpk å andra sidan vill förstärka anslaget med 1 750 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Centerpartiet har yrkat en nedskärning av arbetsmarknadsanslagen med 10 26, och det måste väl även gälla detta anslag. Regeringssidan utgår från en insatsvolym av 8,5 miljoner sysselsättningsdagar, varav ungefär hälften i beredskapsarbeten och hälften i rekryteringsplatser. Moderaterna uppnår sin besparingseffekt genom att räkna på en volym av 7 miljoner sysselsättningsdagar. Dessutom vill de göra en starkare nedjustering av bidragen till kommunala beredskapsarbeten än regeringen förordar för nästa budgetår och vissa prutningar därutöver. Vpk anser att sysselsättningsläget inte motiverar den anslagsminskning med 1 750 milj.kr. som regeringen har bedömt möjlig, utan föreslår att beloppet anvisas för att skapa nya och fasta anställningar hos kommuner och landsting. Herr talman! Det ligger i det här anslagets natur att det varieras efter konjunkturförändringarna. Det kan bli kraftiga svängningar i insatsernas storlek. Man bör dock vara försiktig med att i tider av uppåtgående konjunktur låta insatserna stanna kvar på en hög nivå. Hur långt ned man å andra sidan kan gå utan att skapa en ökad öppen arbetslöshet kan det vara vanskligt att bedöma på förhand.

Utskottet anser att regeringen, mot den bakgrund jag nu har skisserat, har gjort en rimlig bedömning av behovet av insatser i form av beredskapsarbeten och rekryteringsplatser under nästa budgetår och tillstyrker således regeringens förslag. Vad särskilt beträffar stödet till rekryteringsplatserna skall tilläggas, att stödet till sådana platser i näringslivet fr.o.m. nyåret har kompletterats med ett motsvarande stöd till kommuner och landsting. När stödformerna tillkom motsatte sig vpk stödet till näringslivet; moderaterna och centern motsatte sig stödet till kommuner och landsting. Centern vill dessutom bygga ut rekryteringsstödet till näringslivet. Dessa uppfattningar vidhålls i reservationer till det föreliggande betänkandet, medan utskottet inte ser skäl att frångå sin mening att båda stödformerna behövs. Utskottet har i detta avsnitt också behandlat andra motionsförslag, som delvis följs upp av reservationer till betänkandet. Flera av dessa förslag hänger samman med att det på vissa samhällssektorer, t.ex. naturvården och fornminnesvården, görs betydande insatser i form av beredskapsarbeten. När man nu kraftigt skär ned beredskapsarbetena uppstår självfallet problem inom de här sektorerna. Men dessa problem är en ofrånkomlig följd av att beredskapsarbetena måste kunna konjunkturvarieras. Jag går därutöver inte in på dessa och övriga frågor utan hänvisar till framställningen i utskottets betänkande. Herr talman! Med vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Erik Johansson kritiserar oss för att vi gör besparingar. Jag vill påminna honom om att vi inom borgerligheten beträffande besparingar är överens om — och det är en av de viktigaste punkterna i den ekonomiska politik som vi menar skall skapa välstånd och arbete och just sanera svensk ekonomi — att dra ner de offentliga utgifterna. Vi gör det med olika belopp, och vi gör det på olika områden. När det gäller detta område har vi moderater ett större belopp. Men jag vill säga till Erik Johansson att färdriktningen är densamma för oss alla tre. Erik Johansson lovprisar arbetsförmedlingsverksamheten, och det är naturligt för en riksdagsman som tidigare som yrkesman gjort stora och goda insatser inom arbetsmarknadsverket. Låt mig också få ge en blomma till den nya verksledningen, som har tagit initiativ till förändringar inom verket. Nyligen fick jag på nytt se hur långt man kommit med ADB-verksamheten i Stockholms län, och utskottet har tidigare sett detta på annat håll. Vi vill också att ADB-verksamheten skall få 15 milj.kr. extra för att effektiviseringen skall påskyndas. Men varför, Erik Johansson, är ni så ängsliga och rädda för att häva arbetsförmedlingsmonopolet? Vi kan tänka oss alternativa arbetsförmedlingar. Den offentliga arbetsförmedlingen kommer ju alltid att spela en dominerande och viktig roll. Vi kan inte förstå varför ni är så ängsliga för konkurrens. Och beträffande den obligatoriska platsanmälan: Varför skall man anmäla lediga platser som man snabbt kan tillsätta genom annonsering i tidningen eller på annat sätt? Slopa byråkratin! Krångla inte till tillvaron med en massa onödigt pappersarbete! Jag får återkomma till arbetslöshetsförsäkringen i en annan replik.
Herr talman! Elver Jonsson sade i sitt tidigare inlägg att det — trots de rekordmånga reservationer som är fogade till betänkandet — råder ganska stor enighet när det gäller de övergripande frågorna i arbetsmarknadspolitiken. Jag delar den uppfattningen, i varje fall när det gäller centern, folkpartiet och regeringen. Men på en väsentlig punkt har vi från centerpartiets sida en annan uppfattning. Socialdemokraternas huvudåtgärd mot arbetslösheten är arbetsmarknadspolitiska åtgärder — både på kort och på lång sikt. Erik Johansson gjorde detta helt klart i sitt anförande. Han talade om enbart detta som ett medel att lindra arbetslösheten. Han sade att socialdemokraterna solidariskt stöder dem som blivit arbetslösa genom att anvisa medel till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sedan kom han in på arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken, och även då talade han enbart om arbetslinjen i just de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Vi anvisade på vilka områden det fanns anledning att satsa ytterligare medel. Det gällde småföretagspolitiken, glesbygdspolitiken, regionalpolitiken, osv. På denna punkt skiljer vi oss åt helt och hållet. Erik Johansson gjorde en tämligen stor affär av en fråga som jag tycker är ganska liten i sammanhanget. Det gäller den reservation som vi har avgett om en uppdatering av den tidigare utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Erik Johansson hängde upp sig på att det inte finns någon anledning att lägga ned arbete på att ta fram material när vi inte ens själva vet om vill införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Men det är ju just för att kunna veta om vi vågar föreslå en sådan reform som vi vill få fram material som visar vad den skulle kosta och vad den kan ge. Erik Johanssons argument var därför ganska dåligt, även om jag i och för sig inte tycker att frågan är så oerhört stor.

Herr talman! Eftersom det har försports att Erik Johansson efter höstens val inte längre ställer sina tjänster till utskottets och kammarens förfogande var det med särskilt intresse som jag lyssnade på inlägget av denne erfarne parlamentariker, som förenar politiska kunskaper med egna iakttagelser från förmedlararbetet. Jag delar de åsikter som kom till uttryck när Erik Johansson tecknade bilden av vad en slapp politik kan leda till när det gäller neddragning av anslag till arbetsmarknadspolitiken och attacker på det arbetsrättsliga området. Men när han sedan talade i termer om de redan troende menar jag att han själv råkade ut för en övertro på åtgärder, på en inriktning mot den offentliga sektorn och på en detaljstyrning som inte är bra i sin förlängning. Det är däremot inte svårt att sympatisera med den glöd som Erik Johansson visade när det gällde att göra solidariska insatser för de arbetslösa. Men det lät nästan som om det var ett mål att få vara med och göra sådana insatser, i stället för att det borde vara ett medel, närmast för att förhindra arbetslöshet. Det måste ändå vara det primära. Erik Johansson avslöjade här tvivel, när han mångordigt talade om att regeringen säkerligen är beredd att komma till riksdagen och be om mer pengar om det skulle uppstå ytterligare behov och att man dessutom har en stor finansfullmakt. Det gav intrycket att det kommer att bli sämre på arbetsmarknaden. Tyvärr, herr talman, är läget på väg att bli sämre. Vi är inne i en högkonjunktur men har en marknadssituation där vi tappar andelar. Vi har, i högkonjunkturen, en hög arbetslöshet och en svagare arbetsmarknad än under t.ex. förra mandatperioden. Den öppna arbetsmarknaden håller på att försvagas. Det är fler i arbetskraften, men inte fler sysselsatta. Därför borde kanske Erik Johanssons budskap, som mest har berört oppositionen, också gå till regeringen. Känner man sig på socialdemokratiskt håll, Erik Johansson, verkligen nöjd med att 100 000 fler än undert.ex. 1980 är utanför den ordinarie arbetsmarknaden? Är det detta som socialdemokraterna i utskottet menar när de skriver: Som en följd av den socialdemokratiska politiken har läget på arbetsmarknaden successivt förbättrats. Jag påstår att detta är en felaktig beskrivning. Arbetslösheten har ökat, och läget på arbetsmarknaden är klart sämre.

Herr talman! Det har, Erik Johansson, skett en förändring av arbetsmarknadspolitiken — en kraftig sådan. Arbetsmarknadspolitiken uppfattas numera enbart som en aktiv och integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken. Dess huvudsakliga målsättning är att underlätta uppnåendet av de mål som man har för den allmänna ekonomiska politiken, dvs. att påskynda den strukturella omvandling som den svenska industrin i dag genomgår. Det betyder att arbetsmarknadspolitiken anpassas till detta och blir ett medel för att tillfredsställa denna målsättning. Det betyder att man utformar de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna dels med sikte på att överta en del av företagens lönekostnader, dels med sikte på att tillfredsställa deras omedelbara behov på grund av strukturomvandlingen. Arbetsmarknadspolitikens sysselsättningsskapande mål har skjutits i bakgrunden. Arbetsmarknadspolitikens fördelningspolitiska mål har skjutits i bakgrunden. Arbetsmarknadspolitikens sociala mål har skjutits i bakgrun den. Det som framträder numera är enbart de tillväxtpolitiska målen. Det leder inte till någon ökad sysselsättning.

Herr talman! Gemensamt för replikerna är att de bekräftar att vi är överens om målen. Det är vägarna för att nå dessa mål som vi har delade meningar om. Vår uppfattning återspeglas i den proposition vi har att behandla. Den bygger på erfarenheterna från de gångna åren, då vi formade den arbetsmarknadspolitik som sedan har kompletterats och anpassats efter utvecklingens krav med målsättningen att skapa full sysselsättning. Den har också vänt sig till dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden med en rad olika åtgärder. Jag utgår ifrån att mina borgerliga kolleger i utskottet väl känner till dessa, och jag har därför inget behov av att redogöra närmare för dem. Vad som har slagit mig är det som framgick av huvudanförandena, framför allt från moderaterna men också från de övriga borgerliga partierna, nämligen att man talade mycket om arbetslöshetsvolymens ökning. Det talades om svek, och man hänvisade till olika statistiska uppgifter. Låt mig, herr talman, koncentrera mitt inlägg på den punkten. Utan tvivel skall vi slå fast — det har även majoriteten i finansutskottet gjort — att den ekonomiska politik som vi inledde 1982 har visat sig ge effekter. Vi har nått en bättre ekonomisk stabilitet, vi har en ökad investeringsgrad i vår industri, vi har förbättrat vår handelsbalans och arbetskraftsefterfrågan inom industrin har ökat. Vi är med andra ord på rätt väg. Men vi skall vara på det klara med att det tar tid, eftersom de sex borgerliga åren fått djupgående konsekvenser. De borgerliga partierna, främst moderaterna, fortsätter att ge sin egen bild av arbetslöshetens omfattning. Förra våren myntade man ett nytt arbetslöshetsbegrepp. Man räknade då in alla som får stöd genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som arbetslösa och kom fram till att vi hade över 12 9c arbetslöshet. I år gör man en annan avgränsning och kommer fram till ett lägre tal, och det är ju bra. Men fortfarande tycks de borgerliga mena att de som får samhällets stöd genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall betraktas som arbetslösa. På det sättet räknar moderaterna med att den totala arbetslösheten skulle uppgå till 896 mot 396 enligt de gängse AKU-beräkningarna. Jag kan hålla med om att moderaternas högre siffra kan vara ett mått på det totala sysselsättningsproblem som vi har att hantera. I själva verket är det utmärkt att moderaterna håller på med räkneövningar av detta slag, för det avslöjar moderaternas egen politik. Vi försöker att lösa våra sysselsättningsproblem med arbetsmarknadspolitiska insatser såsom beredskapsarbeten och annat. En jämförelse med t.ex. Danmark visar att vi när det gäller arbetslösheten har en gynnsammare utveckling. Men en arbetsmarknadspolitik av borgerlig modell skulle medföra en politik som är lik den man för i Danmark, vilket vi inte skulle kunna acceptera. Herr talman! Jag ber att få återkomma med ytterligare synpunkter till Alf Wennerfors i min nästa replik.
Herr talman! I sitt förra inlägg kritiserade Erik Johansson oss för vår syn på arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill begagna den här repliken till att skapa klarhet på denna punkt. För det första har försäkringen alltmera förlorat karaktären av försäkring. För det andra skall vi påminna oss att den i dag finansieras till 65 26 med arbetsgivaravgifter och till ca 30 76 med skattemedel. Egenavgiften är alltså försumbar — den är några få procent. På detta sätt har parterna faktiskt befriats från ansvar för den arbetslöshet som orsakas av ett alltför högt lönekostnadsläge. Vi menar att man måste skapa s.k. raka rör mellan förhandlingsborden och kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag undantar i detta sammanhang naturligtvis de människor som utan egen förskyllan drabbas av arbetslöshet. Vi menar att den offentliga finanseringen skall minskas. I ett första steg skall den enskilde stå för 20 96. Det är inte någon anmärkningsvärd siffra, eftersom den egna insatsen var 20 90 av finansieringen när vi hade en socialdemokratisk regering 1973. För övrigt menar vi att man på sikt måste få en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring till vilken tilläggsförsäkringar skall kunna tecknas. Det är bra att detta nu skall utredas. Avslutningsvis: Vi går inte med på att man höjer dagpenningen nu. Vi menar att man i stället skall kunna teckna tilläggsförsäkringar. Tydligen är också arbetslöshetsförsäkringen en helig ko. Kan inte socialdemokraterna avliva denna heliga ko och tillsammans med alla oss andra debattera olika former för hur man skall skapa en bra arbetslöshetsförsäkring för människor?
Herr talman! Erik Johansson reagerade mot att vi talar så mycket om arbetslösheten. Jag tycker det var litet förvånande, eftersom arbetslösheten ju är det som vi har anledning att tala om i dag. Det är mycket oroande när arbetslösheten i en högkonjunktur, som vi nu befinner oss i, fortfarande ligger på en onormalt hög nivå, vilket jag förutsätter att även alla socialdemokrater anser. Erik Johansson talade också om den ekonomiska politik som har lett och kommer att leda till förbättringar. Men dessa åtgärder är kanske inte så heltäckande. Inflationsutvecklingen har ju inte varit särskilt gynnsam, budgetunderskottsutvecklingen har inte heller varit särskilt gynnsam, och effekterna av devalveringen, som i och för sig stödde näringslivet i början, har också ätits upp. Erik Johansson sade att vi sätter likhetstecken mellan de arbetslösa och dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gör inte vi i centern. Jag sade detta mycket klart i mitt anförande. Däremot tycker vi att man måste sträva efter att ge även dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder fasta jobb. Det är detta människor strävar efter, och detta bör även vi politiker sträva efter.
Herr talman! Erik Johansson säger att vi är överens när det gäller målen, men att vi har delade uppfattningar om vägarna att nå målen. I så fall borde man, Erik Johansson, kunna ändra på arbetsmarknadspolitikens nuvarande extrema näringslivsanpassning. Den leder osvikligen till en ökad monopolisering samt till en ökad maktkoncentration, och den försvagar möjligheterna ytterligare när det gäller att på ett effektivt sätt bekämpa arbetslösheten. Man borde kunna ge arbetsmarknadspolitiken en helt annan inriktning och inte som i dag utveckla den till något slags provisorium, där människor lever i en mycket osäker tillvaro när det gäller sysselsättningen. Man borde kunna utveckla en arbetsmarknadspolitik som har klara sysselsättningsskapande, sociala och fördelningspolitiska målsättningar.

Herr talman! Läget är följande: Vi har mer arbetskraft i dag än vi hade för tre fyra år sedan, men vi har inte fler i arbete. De arbetslösas antal är i genomsnitt högre den här mandatperioden än under den förra — och detta trots en mycket stark högkonjunktur. Är inte det bekymmersamt, Erik Johansson? Nu säger den socialdemokratiske talesmannen: Det blir ändå allt bättre, men det är klart att det tar tid att restaurera det hela efter sex år då socialdemokraterna inte fanns med i regeringen. Ja, om det vore så väl att det hade blivit bättre, trots att det tagit tid! Det allvarliga just nu är rörelseriktningen. När det gäller handelsbalansen, som Erik Johansson nämnde något om, går det ju utför. Vi håller på att tappa marknadsandelar. Ändå säger socialdemokraterna i betänkandet att den socialdemokratiska politiken har lett till att läget på arbetsmarknaden successivt förbättras. Dessutom påstår man att arbetslösheten har minskat. Det var det, fru talman, som jag menade var ett felaktigt påstående. Mina frågor kvarstår: Känner man inte på socialdemokratiskt håll oro över att vi nu har 100 000 fler utanför den ordinarie arbetsmarknaden än vi hade motsvarande månad för fem år sedan? Och vore det ändå inte, Erik Johansson, riktigt att säga att regeringen har en stor uppgift när det gäller att förbättra situationen? Vi har alltså inte fler i arbete, men vi har fler arbetslösa. De 100 000 som antalet människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden ytterligare ökat med borde vi lägga ned mera tid och kraft på, i stället för att bara säga att läget är bra.
Fru talman! Det är ett obestridligt faktum att antalet sysselsatta har ökat med 62 000 personer under den socialdemokratiska regeringsperioden. Får jag sedan fortsätta där jag tidigare slutade när det gäller statistiken. Jag noterade de olika sifferkombinationerna i sammanhanget och basen för framräkningen av dessa. Vidare noterade jag att — och det är bra — moderaterna har räknat fram högre siffror. Det kan vara ett mått på den totala sysselsättning som vi har att hantera. Jag vill understryka att det i själva verket är bra att man håller på med räkneövningar av det här slaget, för då avslöjas moderaternas egen politik. Vi försöker lösa sysselsättningsproblemen genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Om man drar ned på en stor del av dessa insatser — och det är ju vad moderaterna i besparingssyfte vill göra — blir det en ökning av den öppna arbetslösheten med upp till 8 20. Samtidigt blir det en överflyttning av kostnaderna när det gäller arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete m.m. Det blir i stället fråga om ersättning från arbetslöshetskassorna och genom annat kontantstöd — dvs. en arbetsmarknadspolitik som mera liknar den man för i Danmark och på den europeiska kontinenten i övrigt. Det blir med andra ord en övergång från arbetslinjen till kontantlinjen i svensk arbetsmarknadspolitik, och någonting sådant vill vi socialdemokrater inte vara med om. Fru talman! I sitt inledningsanförande sade Alf Wennerfors — och jag har också sagt det — att vi skulle avvakta ”politikeromläggningen”, som skulle få positiva sysselsättningseffekter, i varje fall på kort sikt — dvs. när det gäller det budgetår som vi nu talar om kommer en sådan här neddragning av den ekonomiska politiken med säkerhet att leda till ökad arbetslöshet. Om vi trodde att ni inte var medvetna om detta skulle det innebära att vi underskattade er moderater i andra avseenden. Det finns säkert inte skäl till det. Att ni blir så indignerade när vi nämner saker och ting vid deras rätta namn är mot den bakgrunden ganska märkligt. De övriga frågor som här har ställts anser jag mig ha besvarat i mitt huvudanförande. Vi hyllar och vi vill driva arbetslinjen. Jag vill stryka under att vi här har en lång och måhända besvärlig väg att vandra, men inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen är vi fast beslutna att fortsätta vandringen mot det mål som vi gemensamt har satt upp.

Fru talman! I moderata kretsar säger man sig ofta slå vakt om traditionerna i samhället. Man säger sig också slå vakt om friheten. Slår man vakt om traditioner borde man också slå vakt om dem som vi har på den svenska arbetsmarknaden. Men så är inte längre fallet. Nu är högerkrafterna beredda att släppa den traditionella ”svenska modellen” och i stället via lagstiftning och förbud successivt omvandla parternas arbetsmarknad till arbetsgivarnas. Fackets och löntagarnas inflytande vill man kraftigt begränsa. Jag är i och för sig inte förvånad över att moderaterna här i kammaren driver denna politik. Tvärtom har vi under senare år fått många signaler som har pekat på en allt tydligare vridning mot höger på den konservativa skalan — en vridning i riktning mot Thatchers och Reagans konservatism. Desto mer förvånad är jag över att moderaterna lyckats få med sig mittenpartierna på en rad arbetsmarknadspolitiska utspel. Frysningen av lönerna för alla ungdomar under 20 år är ett sådant exempel. Det började med att moderaterna motionerade om detta. Sedan anslöt sig tyvärr centern och folkpartiet. Enligt Svenska Dagbladet har moderaterna räknat med att en lönefrysning skulle leda till att de reala löneskillnaderna mellan ungdomar och vuxna skulle öka med 25 90. Häromdagen fick jag statistik över arbetslösheten i USA. I detta land måste många människor — inte minst ungdomar — acceptera nära nog svältlöner för att få arbete. Arbetslösheten bland ungdomar i USA är nu 18,4 9. Vi kan också från Europa hämta många exempel på länder där ungdomslönerna ligger avsevärt lägre än vuxenlönerna och där samtidigt arbetslöshetstalen bland ungdomarna är skrämmande höga. I Nederländerna har 18 åringar 50 26 av de vuxnas löner. Arbetslösheten bland ungdomar är 30 Ze. I det stolta Storbritannien är ungdomslönerna bra mycket lägre än vuxenlönerna — ungefär 35260. Där finns städer som Beatles Liverpool, där arbetslösheten bland de unga är 75 90. Visserligen heter det i reservationen från moderaterna, centern och folkpartiet att det är parterna på arbetsmarknaden själva som måste komma överens om en lönefrysning för ungdomarna. Men de borgerliga vill att regeringen skall utöva påtryckningar och att statliga insatser mot ungdomsarbetslösheten skall hållas inne, tills en lönefrysning har accepterats. Kallhamrat skall statsråd och riksdagsmän stå vid sidan och betrakta de arbetslösas tätnande led. Vad är det för valfrihet som moderaterna erbjuder ungdomarna? Jo, en valfrihet att välja arbetslöshet. Moderaterna ställer sig på överhetens sida gentemot ungdomarna. Ungdomslagen kritiseras våldsamt. Det är tydligen bättre att ge ungdomarna pengar i handen för att de skall hålla sig undan än att ge dem jobb. Vi väljer arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken, moderaterna kontantlinjen. Att det är arbetsgivarnas frihet som moderaterna värnar om — och inte löntagarnas — framgår tydligt på en rad olika områden, områden som vi inte skall diskutera i dag utan vid senare tillfällen, då bl.a. arbetsrättsoch arbetstidslagstiftningen kommer att tas upp. Det handlar om ett uttalat misstroende mot de fackliga organisationernas och löntagarnas förmåga och vilja att verka ansvarsfullt. Det gläder mig — liksom tidigare Erik Johansson — att Dagens Nyheter har insett vad som är på gång. Där skrev man häromdagen i en ledare: ”Säkert är det betydligt svårare i Sverige än i Storbritannien att tämja facket. Hos oss har fackföreningarna genom sin höga anslutningsgrad en starkare position och deras roll är i huvudsak accepterad av den allmänna opinionen. Fallen av missbruk av fackliga rättigheter är fåtaliga i Sverige, jämfört med Storbritannien.” ”Det betyder att striderna blir så mycket hårdare om moderaterna i regeringsställning skulle försöka genomdriva sina idéer om arbetsmarknaden. Tror de verkligen att en så konfliktskapande politik skulle bidra till den nödvändiga saneringen av landets ekonomi? Margaret Thatcher är ett farligt föredöme.” I det borgerliga blocket råder i dag total enighet om ytterligare ett arbetsmarknadspolitiskt förslag. Det gäller kravet på kraftiga nedskärningar av de statliga bidragen till arbetslöshetskassorna. Här handlar det om ytterligare ett angrepp. När jag hör bl.a. Karin Andersson tala om behovet av en genomgång för att se om det inte behöver införas en allmän arbetslöshetsförsäkring, kan jag inte låta bli att litet stillsamt påpeka att i den första borgerliga regeringsförklaring som kom, hösten 1976, stod det bl.a.: En allmän arbetslöshetsförsäkring införs. Men nu har man tydligen kommit till klarhet och menar att det först måste göras ytterligare utredningar. Vad man vill är att försvaga den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen genom att kraftigt öka egenavgifterna. Som Erik Johansson påpekade vill moderaterna dessutom urholka ersättningen genom att frysa den högsta dagspenningen. Bilden av en högerinriktad borgerlig arbetsmarknadspolitik växer tydligt fram. Udden är riktad mot facket och löntagarna. Thatcher är ett farligt föredöme, som DN säger. Hennes Storbritannien är ett samhälle där de s.k. fria marknadskrafterna får råda, där människor tvingas till ett liv i passivitet, medan arbetslösheten stiger, där det sociala skyddsnätet successivt prutas bort och där frånvaron av något som liknar den svenska modellen skapar ständig oro på arbetsmarknaden. Den arbetsmarknadspolitiska proposition som regeringen har lagt fram, och som utskottsmajoriteten i huvudsak ställer sig bakom, är avvägd mot den arbetsmarknadspolitiska verkligheten. I den verkligheten finns det människor med många olika slags behov och förutsättningar. Till skillnad från många andra länders innebär den svenska arbetsmarknadspolitiken i första hand aktiva insatser för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa. Alternativet till denna aktiva politik är ett samhälle där många tvingas till passiv väntan med ett kontant bidrag som enda stöd. Arbetslösheten minskar nu och fler människor är sysselsatta än på mycket länge. Den negativa utvecklingen, som inleddes under borgerliga regeringar, har vänt. Trots detta är det nödvändigt med kraftfulla insatser på en lång rad områden för att fortsätta kampen mot arbetslösheten — därför att arbetslösheten i dag är för hög och för att ta till vara varje individs personliga förutsättningar. Det är därför regeringen nu vill fortsätta med att också förbättra den ungdomslag som sedan den introducerades förra året har gett tiotusentals ungdomar meningsfull sysselsättning i stället för passiv väntan. En stor del av dessa ungdomar har genom ungdomslagen fått sin första kontakt med arbetslivet, och många har snabbt slussats vidare in på den ordinarie arbetsmarknaden. Rekryteringsstödet har haft samma effekt. Tiotusentals arbetslösa kom förra året in på den privata arbetsmarknaden genom detta stöd. Sedan årsskiftet har vi också utökat det till att omfatta kommuner och landsting. Just genom att satsa på ungdomslag och rekryteringsstöd har vi kunnat minska antalet beredskapsarbeten. Men vi kommer att behöva även sådana under budgetperioden — vi räknar med i genomsnitt 20 000 personer per månad. Vi fortsätter att använda arbetsmarknadsutbildningen som ett av de viktigaste instrumenten i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom arbetsmarknadsutbildningen kan vi nästa år ge ca 115 000 människor utbildning. Det handlar både om dem som är arbetslösa och dem som riskerar att bli det — och det gäller att lösa s.k. flaskhalsproblem, bl.a. i industrin. Vi går vidare med insatser för att skapa jobb åt handikappade. Det handlar om lönebidrag, introduktionsstöd, jobb inom Samhällsföretag, offentligt skyddat arbete — som vi startar fr.o.m. den 1 juli i år — och om bidrag till arbetshjälpmedel. Moderaterna vill skära ned på beredskapsarbeten, på utbildning, på arbetslöshetsersättning. Och vilka är det som drabbas? Jo, naturligtvis de arbetslösa. Och risken är stor att de långtidsarbetslösa drabbas allra värst. Uppgången i långtidsarbetslöshet, som vi har haft under de senaste åren, har oroat mig och många andra djupt. Det är därför med stor lättnad vi nu ser att utvecklingen är på väg att vända, att vi nu börjar minska långtidsarbetslösheten. Men skall vi kunna fortsätta på den vägen krävs det fortsatta insatser. Och med moderaternas nedskärningspolitik skulle vi inte kunna fortsätta på den linjen! Arbetsmarknadsutbildningen skall skäras ned, enligt moderaterna. Samtidigt klagar man över att det saknas yrkeskunnigt folk. Hur skall man trolla fram dem? Moderater anser sig ju vara specialister på skolfrågor, så de har kanske någon begåvad lösning på hur man lär sig utan att ens få möjlighet att delta i utbildning. Men varför skall vi lägga ned eller kraftigt minska en arbetsmarknadsutbildning där enligt de senaste utvärderingarna 70 90 kan gå in och göra nytta i vårt näringsliv efter utbildningen? Missunnar moderaterna näringslivet yrkeskunnig personal? Så några ord om moderaternas sätt att behandla arbetsmarknadspolitiska bidrag till bl.a. företag. Jag får ofta höra moderater tala om riktiga jobb. Men vad är ett riktigt jobb? Om jag är handikappad och får ett arbete med hjälp av lönebidrag hos Volvo eller ASEA, så är det inte fråga om ett riktigt jobb enligt moderaternas terminologi. Jag tycker att moderaterna skall gå ut säga det till de tiotusentals människor som under årens lopp har fått ett jobb i näringslivet genom förmedlingens medverkan. Samma sak gäller rekryte ringsstödet: jobb som långtidsarbetslösa eller ungdomar får hos Saab-Scania eller Eriessonkoncernen är inte heller riktiga jobb. Jag tycker att moderaterna skall gå ut och säga det till de ca 20 000 som just nu sliter som bäst för sitt eget och sitt företags bästa. Kanske skulle moderaterna också kunna tala om för arbetsgivarna att det inte är riktiga jobb utan konstruerad terapi som de erbjuder. Jag tror att dessa skulle känna sig mycket främmande för den beskrivningen. Vi kan glädja oss åt att utvecklingen på arbetsmarknaden är på rätt väg. Vi har fler sysselsatta, färre arbetslösa och långtidsarbetslösa liksom också färre dolt arbetslösa nu än för ett år sedan. Samtidigt innebär inte det att vi kan slå oss till ro och säga att problemen nu är lösta. Den arbetslöshet som vi har nu är för hög, och vi måste fortsätta att bekämpa den, och därvid är arbetsmarknadspolitiken ett av våra viktigaste hjälpmedel. Det är en destruktiv nedrustning av den som moderaterna nu står för och som skulle få förödande konsekvenser för arbetslösheten i det här landet.

Fru talman! Först vill jag i anslutning till det som Erik Johansson tidigare framförde och som dessutom nu Anna-Greta Leijon har varit inne på säga, att det väl egentligen är ganska ointressant att debattera om enskilda siffror, detaljer och kommatecken, eller att diskutera hur vi skall belysa arbetslöshetens omfattning. Den totala arbetslösheten har ökat, oavsett om vi räknar in exempelvis Samhällsföretag eller inte, och det är detta som jag menar att man måste vara oroad över. Vidare vevade Anna-Greta Leijon i gång med att högerkrafterna är i farten. Traditionerna på svensk arbetsmarknad håller på att brytas ned, eller hur arbetsmarknadsministern nu uttryckte saken. Det som Anna-Greta Leijon kallar för traditioner kallar jag för heliga kor. Jag menar att vi skall kunna diskutera detta utan att bli beskyllda för både det ena och det andra och utan att man dessutom skall skrämma med Margaret Thatcher eller med de låga lönerna i USA. En konstruktiv debatt om arbetsmarknadspolitiken vinner på att man diskuterar det som gäller förhållandena här hemma. Men det har — som ungdomarna uttrycker saken — varit inne på socialdemokratiskt håll att beskylla oss för att föra en antifacklig kampanj. Udden har riktats mot facket och löntagarna, säger man. Men vad vi har velat göra är att över huvud taget diskutera de avarter som förekommit på olika håll, bl.a. inom den fackliga världen. Men därmed har vi inte gjort ställningstagandet att man inte skall ha fackliga organisationer. Dessa behövs sannerligen i det svenska samhället och medverkar i hög grad till stabilitet. Jag vill vidare fråga Anna-Greta Leijon: Anser Anna-Greta Leijon att det är tillfredsställande att bara knappt 1000 ungdomar av de 40 000 i ungdomslag har kommit till den enskilda sektorn? Nog måste väl Anna Greta Leijon medge att det är inom den enskilda sektorn som dessa ungdomar kan få långsiktiga och reguljära jobb? Slutligen ställer Anna-Greta Leijon frågan vad som är riktiga jobb och använder debattekniken att ta exempel från de handikappades område. Jag vill fråga Anna-Greta Leijon rakt på sak: När har vi använt oss av uttrycket ”riktiga jobb” när det gällt handikappade eller andra som har arbete på ett företag med lönebidrag? Det skulle jag mycket gärna vilja veta.
Fru talman! Det var ett ödesmättat tal som arbetsmarknadsministern höll. Hon nämnde allt elände som skulle kunna tänkas hända vid ett eventuellt regeringsskifte. Det liknade snarare ett valtal än ett sakligt inlägg i en arbetsmarknadspolitisk debatt. Jag skall bara bemöta två saker. Ungdomsfrågorna kommer, som jag sade i mitt inledningsanförande, Arne Fransson att ta upp. Det gäller först reservationen om egenavgifterna till arbetslöshetskassorna. Vårt förslag betraktades av arbetsmarknadsministern såsom en oerhört stark urholkning av hela detta system. Vi kan dock inte tycka att det är fråga om någon enorm förändring. Det innebär en höjning av egenavgifterna med 25 kr. i månaden. Vi betraktar inte detta som någon enorm försämring. Det kan vara rimligt att de som har ett arbete i något större utsträckning är med och finansierar försäkringen för dem som har drabbats av arbetslöshet. Det innebär också ett återställande av den procentandel som har gällt tidigare. Anna-Greta Leijon ironiserade litet över vår reservation om en uppdatering av den tidigare utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Hon sade att vi hade detta med i vår regeringsförklaring 1976. Men då behövdes inte någon utredning. Självklart hade en utredning behövts också då, men vid den tidpunkten hade vi resurser att göra det själva. Vi hade ju tillgång till regeringskansliet. Eftersom det tydligen möter så stort motstånd, är det kanske en viktigare fråga än jag ville påskina i mitt förra inlägg. Jag tycker att det finns all anledning för oss att stå kvar vid vår ståndpunkt.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att man nu håller på att vända den negativa utveckling som inleddes under den borgerliga regeringstiden. Eftersom folkpartiet då i stor utsträckning hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, känner jag mig i högsta grad apostroferad. Det är emellertid fel att påstå att situationen skulle vara bättre nu än under den förra mandatperioden. I mina inlägg har jag påvisat att arbetslösheten under socialdemokratiskt styre är högre än den var då. Framför allt står i dag en mycket större grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden, nämligen 100 000 fler människor. Anna-Greta Leijon påstår att man håller på att rätta till förhållandena. Med förlov sagt, fru talman, känns den argumenteringen ganska jobbig att rent pedagogiskt klara ut. Jag hade väntat mig att arbetsmarknadsministern skulle säga någonting om min kritik av den njugghet som den socialdemokratiska regeringen har visat mot de handikappade. Det särskilda lönebidraget är slut och det vill man inte vara med om att öka. Regeringen har lurat riksdagen på ett begärt reformerat stöd till de handikappade för att ge dem handikappanpassade bilar. Jag vill att arbetsmarknadsministern hälsar socialministern att det är angeläget att ompröva detta ärende. I mitt första inlägg ställde jag en fråga, och jag vill upprepa den: Anser regeringen och socialdemokraterna att man har lyckats i sin uppgift att komma till rätta med arbetslösheten? Om svaret är ja, får det stå som det har blivit uttalat. Men om svaret är nej, vilka initiativ tänker regeringen då ta för att komma till rätta med det svåra dilemmat att trots en högkonjunktur ändå ha en hög arbetslöshet? När det gäller ungdomslönerna sade arbetsmarknadsministern att vi förespråkar lönefrysning och påtryckningar samt kallhamrat uppträdande. Att tala om påtryckningar är litet djärvt från en regeringsföreträdare med tanke på vad finansministern har haft för sig i den pågående avtalsrörelsen. Socialdemokraterna har väl ändå varit med om en lönefrysning för dem som deltar i ungdomslag genom att i princip inte medge mer än halvtid. Det skedde naturligtvis inte därför att man tyckte att halvtidsarbete var bättre utan därför att pengarna inte räckte längre. Sedan är det intressant att se att arbetsmarknadsministern jämför med högerregimer i England och USA när hon skall bevisa sin egen regerings förträfflighet. Om hon hade gjort jämförelsen med den tid då folkpartiet skötte arbetsmarknadspolitiken, hade det inte varit lika enkelt att briljera över att situationen skulle vara bra. Min fråga kvarstår: Är arbetsmarknadsministern och regeringen nöjda med att vi i dag har 100 000 fler människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden än vi hade i februari för fem år sedan?

Fru talman! Arbetsmarknadsministerns inlägg var ett enda långt angrepp på moderata samlingspartiet. För mig förefaller det väldigt tacksamt att ha moderata samlingspartiet att ägna debatterna åt. Det ingår tydligen i den valstrategiska målsättningen att moderaterna och socialdemokraterna skall gå som ett slags parhästar, där den enas extrema högervridning utgör den nödvändiga förutsättningen för den andras högervridning. I sin iver att angripa moderaterna har arbetsmarknadsministern glömt att beröra den egna politiken. Jag tänker ägna mig åt socialdemokraternas politik, för den har inte blivit mera smaklig av att moderaterna gått ännu längre åt höger. Den socialdemokratiska politiken har inte blivit radikalare för att moderaterna blivit extremt konservativa. Ett inslag i regeringens arbetsmarknadspolitik är att man predikar återhållsamhet i fråga om lönerna. Regeringen har gått in i avtalsrörelsen och fastslagit att det samhälleliga utrymmet för lönehöjningar är 5 70. Samtidigt kan vi konstatera att 50 av de största bolagen i Sverige har gjort vinster som uppgår till mellan 50 och 75 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med hela 13 miljarder. De sexton största bolagen har ökat sina vinster från 19 151 000 000 till 28 485 000 000 kr. Det återstår för arbetsmarknadsministern att svara på mina frågor: När kommer det en period med utrymme för reallöneökningar? Det är ju en förutsättning för att öka köpkraften och efterfrågan på den inhemska marknaden och därmed för att öka sysselsättningen. Och hur mycket måste vinsterna öka för att regeringen skall anse att löntagarna efter åtta års reallönesänkning är berättigade till en kraftig lönehöjning?

Fru talman! Jag hade väntat mig att moderaterna skulle reagera mot att jag kritiserade dem. Däremot är jag litet förvånad över att Alexander Chrisopoulos gör det så starkt. Om folk bara hade att välja mellan å ena sidan den marknadskapitalism som moderaterna står för och å andra sidan den statskapitalism som Alexander Chrisopoulos pläderade för i sitt första inlägg, tror jag att medborgarna skulle välja den moderata modellen. Därför tänker jag, vad vpk än säger, tillåta mig att också i fortsättningen kritisera moderaterna. Visst har vinsterna ökat under de socialdemokratiska regeringsåren. Men vi hade faktiskt en utveckling i det svenska samhället under de sex borgerliga åren där spekulation och snabba klipp alltmer blev det som det lönade sig att satsa på. Vi har vänt utvecklingen och gjort vad som var helt nödvändigt, nämligen att se till att det åter lönade sig att satsa på det som kan ge oss jobb, att satsa på utbyggnad av den svenska industrin. Detta medför att också vinsterna har ökat. Skulle vi fortsatt den väg som de borgerliga slog in på, då hade vi inte kunnat vända utvecklingen i den svenska industrin till att bli en uppgång av lediga platser och antalet jobb. Då hade den kräftgång fortsatt som varje år gav oss tiotusentals färre industrisysselsatta. Ja, Elver Jonsson, visst har vi problem på den svenska arbetsmarknaden. Jag har inte förnekat och kommer inte att förneka det. Just därför är en fortsatt stark arbetsmarknadspolitik så nödvändig. Men om Elver Jonsson så gärna vill tala om vad som hände under de år som folkpartiet hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, så måste han ju i sanningens namn också konstatera att det var då som vi hade den rekordsnabba ökningen av arbetslösheten, och det var då som vi för första gången på flera decennier fick en minskning av sysselsättningen. Elver Jonsson ställde ett par frågor, bl.a. om insatserna för s rskilda lönebidrag för arbetshandikappade. Jag vill påminna om att regeringen för ungefär en månad sedan fattade beslut om att utvidga den verksamheten. Elver Jonsson ägnar sig mycket åt att försöka så missmod för framtiden. Som det nu ser ut ger t.ex. länsarbetsnämnderna en mycket positiv bedömning av den fortsatta verksamheten. Så långt man nu kan se i prognosperioderna tror man att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta. Industrin själv har också framtidstro. De prognoser som gjordes för industriinvesteringarna i början på året håller nu på att justeras upp. Jag tycker inte att det finns anledning att så något missmod. Däremot finns det anledning för oss att fortsätta att bekämpa arbetslösheten. Till Karin Andersson vill jag säga att poängen med min lilla påminnelse om vad som stod i regeringsförklaringen från 1976 var att man då lovade att redan under sin första hösttermin införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det gjordes också en offentlig utredning, som sedan hamnade i en byrålåda. Alf Wennerfors säger att han inte vill höra jämförelser med de låga lönerna i USA eller situationen i Storbritannien. Men Alf Wennerfors driver ju hårt kravet på att vi skall föra en politik som i väldigt mycket liknar den man har i dessa länder. Ungdomslönerna skall frysas och minskas, säger man, och då tror man sig med ett trollslag lätta problemen med arbetslösheten bland de unga. Men vi kan ju konstatera att i länder där man har prövat den modell moderaterna nu förespråkar finns en långtidsarbetslöshet som är enorm. Där har man hos de unga sått en misstro mot samhället och en pessimism inför deras framtida utsikter. Den vill vi inte ha i det svenska samhället. Det är faktiskt så att på område efter område inom arbetsmarknadspolitiken för moderaterna i dag en långt mer reaktionär politik än man har gjort tidigare. Om Alf Wennerfors sedan från talarstolen inte riktigt vill stå för det, kan man ju alltid hoppas att det också skall tolkas så att han i själva verket har en annan inställning. Men då får han klart redovisa det. Moderaternas politik, som redovisas i de reservationer som avgivits till det här utskottsbetänkandet, skulle kraftigt öka arbetslösheten i Sverige.

Fru talman! Jag skulle ha sagt att jag inte vill höra om de låga lönerna i USA. Så har jag faktiskt inte sagt. Jag är medveten om vad som sker utanför vårt lands gränser, både i USA och på andra håll. Men jag menar att i en arbetsmarknadspolitisk debatt i Sveriges riksdag, där vi ändå bygger våra antaganden och våra förslag på helt andra förhållanden, skall vi kanske inte dra upp för många exempel från andra håll. Tidigare i dag har jag berört ungdomsarbetslösheten ganska ingående, och inte minst frågan om ungdomslönerna. Det är klart att Anna-Greta Leijon vill dra ut det allra värsta av detta och måla fula gubbar på väggen. Vi menar att det här ändå borde kunna prövas i små, försiktiga steg, och vi är helt övertygade om att det skulle skapa lättnader när det gäller att rekrytera ungdom på arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon medger nu att den totala arbetslösheten har ökat, och så är det väl oavsett hur man räknar. Men hon skyller då på de sex borgerliga åren. Låt mig få påminna Anna-Greta Leijon om att ni i valrörelsen 1982 faktiskt lovade att bara vi röstade på er, så skulle ni snabbt komma till rätta med arbetslösheten. Den skulle snabbt minskas, bara ni fick regeringsansvaret. Då vill jag fråga: Skall ni nu gå ut igen, i den pågående valrörelsen och ända fram till den 15 september, och dela ut sådana här löften när det gäller arbetslösheten? Jag kan tänka mig att många människor som har insikt i det här problemet inte känner särskilt stort förtroende för den typ av löften som ni går ut med. Medge i stället att ni har misslyckats! Ni måste förändra politiken radikalt. Vi har från det borgerliga blocket i utskottet lagt fram förslag om vilka utgångspunkter man skall ha när det gäller den ekonomiska politiken, och även när det gäller delar av arbetsmarknadspolitiken.
Fru talman! Man hinner så litet på den tid man har till förfogande för en replik, och jag vill därför fortsätta det resonemang jag förde i min tidigare replik. Arbetsmarknadsministern talade om det förbättrade arbetsmarknadsläget — färre arbetslösa osv. — och nämnde också att det var färre långtidsarbetslösa. Jag har siffrorna framför mig, och jag har mycket svårt för att se vad förbättringen skulle kunna bestå av. Det var 15 000 långtidsarbetslösa år 1980, 20 000 år 1981, 30 000 år 1982, 38 000 år 1983 och 38 000 år 1984. Jag vet alltså inte vad minskningen består av under den senaste mandatperioden. Man skall vara litet försiktig med att slänga omkring sig påståenden, när det finns siffror som kan bevisa motsatsen. Sedan säger arbetsmarknadsministern att debatten sår ut missmod inför framtiden, när läget nu håller på att vända. Jag tror inte att man har den avsikten från något håll. Tvärtom tror jag att om man verkligen väljer en arbetslinje, så finns det alla förutsättningar för att vända utvecklingen. Men det skall då vara en arbetslinje som går utöver vad regeringen tydligen menar med arbetslinje — nämligen att man väljer inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på det sättet att man försöker minska kontantstödet. Vad vi menar med en arbetslinje är att vi stimulerar näringslivet, så att man där kan ge varaktiga jobb. Det kan verkligen betraktas som en arbetslinje i sysselsättningspolitiken totalt, och det har varit vår linje i hela det här betänkandet.

Fru talman! Med anledning av min fråga om regeringen anser att man lyckats med sin arbetsmarknadspolitik medger äntligen arbetsmarknadsministern att det är svårigheter. Det är klädsamt att man kommit så långt i självbekännelse. Men så upprepas slagordet: Vi har ändå vänt på utvecklingen. Men när man försöker bevisa vad man vänt på är det inte så mycket man kan komma med. När det gäller rekordarbetslöshet lyckades vi inte komma upp i de höga tal som socialdemokraterna nått under den här mandatperioden, och det gäller både i procent och i absoluta tal! Den socialdemokratiska regeringen har under denna period satt arbetslöshetsrekord. Detta är ett obestridligt faktum. Det uppfattar jag inte som att vända på utvecklingen, för att vända på utvecklingen borde vara någonting positivt. Arbetsmarkradsministern sade för övrigt i sitt tidigare inlägg att regeringen anser att man skall hävda arbetslinjen. På den punkten är vi så rörande överens att vi kanske inte behöver debattera det så mycket. Arbetsmarknadsministern säger att man inte vill ha kontantlinjen. Men det bekymmersamma är ju att det just nu är kontantlinjen som ökar. Den har nästan fördubblats i jämförelse med tiden för fyra fem år sedan — nästan 30 Jo mot tidigare 15-20 96. Det är illavarslande. Även om jag inte är något starkt kronvittne i en skiljedom, är det intressant att se vad LO-tidningen skriver. Visserligen har man där andra beräknings grunder, och det tal som redovisas vill jag inte heller acceptera. Men man skriver i alla fall så här: ”TI dag är det i runda tal 500 000 personer som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden eller som kan och vill arbeta mer än de får. Det är oerhört många och fortfarande fler än det var vid regeringsskiftet 1982.” Sedan tillägger man: ”Under det andra halvåret 1984 ökade den öppna sysselsättningen — — —- men fortfarande är det färre än vid årsskiftet 1980-81.” På LO-håll är man bekymrad och betydligt mera ängslig än vad den socialdemokratiska regeringen är. Det menar jag att det finns anledning att vara. Tittar man på februarisifforna — det är de senaste vi har för 1985 — och jämför med februarisiffrorna 1980, finner man att det nu är 100 000 människor fler som är utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är ett obestridligt faktum. Är det, bästa arbetsmarknadsministern, att vända på utvecklingen? Ja kanske, men då vill jag, fru talman, säga att det är att vända den åt fel håll!

Fru talman! Arbetsmarknadsministerns påstående om statskapitalistiskt innehåll i mitt inlägg tänker jag inte beröra dels därför att det inte är med sanningen överensstämmande, dels därför att det inte tillför vare sig något nytt eller något konstruktivt till debatten. Däremot är jag fortfarande intresserad av att få svar på de frågor som jag ställde förut. Av arbetsmarknadsministerns inlägg framgick att vinsterna är nödvändiga. Det framgick också att arbetarrörelsen i Sverige under oöverskådlig tid måste förvänta sig reallönesänkningar och att det inte finns någon gräns för vinsternas ökning som skall garantera reallönehöjningar för de svenska arbetarna. Det finns ytterligare en fråga som jag gärna vill ställa till arbetsmarknadsministern och som är av vital betydelse. Huvudinriktningen i regeringens ekonomiska politik är att stimulera framför allt exportindustrin, så att den kan återvinna de förlorade marknadsandelarna, framgångsrikt hävda sig på den internationella marknaden samt öka sina vinster och på så sätt skapa investeringar i Sverige. De frågor som arbetsmarknadsministern måste svara på är följande: Från vem skall vi ta de här marknadsandelarna? Vilket av våra konkurrentländer skall vidkännas minskade marknadsandelar? Vilken arbetarklass i världen skall vidkännas ökad arbetslöshet på grund av våra ansträngningar? Är det de franska bilarbetarna som arbetsmarknadsministern i första hand har tänkt sig skall bli arbetslösa? Eller är det de italienska bilarbetarna som skall bli arbetslösa i stället för oss? Är den här uppslutningen bakom den svenska marknadsexpansionismen den tredje väg som arbetsmarknadsministern föredrar? Vilken skillnad finns det mellan den vägen och den öppna kapitalismen? Detta är frågor som är av vital betydelse för arbetarrörelsen i Sverige. Arbetsmarknadsministern borde svara på dem, därför att de gäller saker som arbetarklassen i Sverige preparerats att acceptera genom kvalitetscirklar och attitydförändring.

Fru talman! Alf Wennerfors säger att han inte vill diskutera förhållandena i andra länder, eftersom det här i Sverige råder helt andra förhållanden. Ja, tack och lov för det! Det är de förhållandena som vi vill ha kvar, men det är de förhållandena som moderaterna om deras politik genomfördes skulle rasera. Det förvånar mig att Alf Wennerfors inte förstår detta — eller han kanske inte vill förstå det. Vi är rädda om den svenska modellen, därför att vi vet att den har gett oss enorma tillgångar. Därför vill vi inte förstöra den på det sätt som moderaterna nu är på väg att göra. Karin Andersson tog upp långtidsarbetslösheten. Som jag sade tidigare här och som jag har sagt många gånger förut, så har uppgången i långtidsarbetslöshet oroat mig väldigt mycket. Vi har riktat in en mycket stor del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna just på att bekämpa långtidsarbetslösheten. Rekryteringsstödet, som infördes den 1 januari 1984, hade från början den utformningen att det skulle dels avse arbetslösa ungdomar, dels långtidsarbetslösa. Från årsskiftet har vi lagt om regelsystemet, så att rekryteringsstödet till 80 90 skall gälla de långtidsarbetslösa, och vi har infört ett rekryteringsstöd på den kommunala och landstingskommunala sidan, speciellt riktat till de långtidsarbetslösa. Också andra åtgärder, t.ex. rätten att om man är utförsäkringshotad få ett beredskapsarbete, har inneburit att vi har satt kampen mot långtidsarbetslösheten i främsta rummet. I december månad gav jag arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att komma in med en redovisning av hur långtidsarbetslösheten ser ut — vilka grupper som är långtidsarbetslösa — och en redovisning av de åtgärder som har vidtagits samt eventuella förslag till ändringar. Jag har alldeles i dagarna fått den här redovisningen och har inte kunnat sätta mig närmare in i den. Av den framgår dock att vi vid årsskiftet hade 45 000 långtidsarbetslösa. 25 000 av dem var över 55 år. Arbetsmarknadsstyrelsen redovisar också att av de äldre långtidsarbetslösa var det många som hade ett relativt litet arbetsutbud. De deltidarbetssökande är klart överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. Många av de långtidsarbetslösa betraktar sig nog i själva verket, innerst inne, inte som arbetslösa utan som pensionerade. En del av dem som är långtidsarbetslösa är det av mer formella skäl, kan man säga — därför att socialförsäkringssystemet kräver det. Detta betyder bl.a. att vi måste fundera över hur vi i framtiden skall utforma de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna så att vi kan hjälpa de långtidsarbetslösa som söker ett deltidsarbete och de långtidsarbetslösa som har ett deltidsarbete som de vill fylla ut. När det gäller ungdomarna föreslår vi nu insatser för de ungdomar som har varit länge i ungdomslagen — att vi följer upp dem med ett individuellt program, för att de lättare skall kunna komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vet att en del ungdomar har varit länge — alltför länge, kan man säga — i ungdomslagen. Frågan är vad det är för ungdomar. Det vet vi kanske inte riktigt, men något som hänt under senare tid på den svenska arbetsmarknaden är att antalet dolt arbetslösa har minskat kraftigt. Dolt arbetslösa är de som inte tror sig om att få något jobb på sin ort och därför inte ens söker arbete, inte ens vänder sig till arbetsförmedlingen. Vi har inte haft så få dolt arbetslösa som nu sedan 1960-talet. Och det tydligaste är att den dolda arbetslösheten har sjunkit framför allt i ungdomsgrupperna. Det är troligen så att de av så många förtalade ungdomslagen faktiskt inneburit att vi har nått ut till ungdomar som förut flöt omkring i samhället, som inte var i skolor, inte hade något vanligt jobb och inte var arbetssökande, ungdomar som förmodligen bodde hemma hos sina föräldrar och gick och drev en stor del av tiden. Hos de ungdomarna har vi skapat ett ökat förtroende för samhället. Det tillhör den positiva bilden av arbetsmarknaden. Jag sade förut att utvecklingen på arbetsmarknaden går i rätt riktning. Det må vara mig tillåtet att säga det, samtidigt som jag konstaterar att vi inte är till freds med den arbetslöshetssituation som vi har i dag — jag har aldrig sagt att vi skulle vara det. Men vi måste kunna notera att vår politik är på rätt väg. Vi har färre arbetslösa och färre långtidsarbetslösa. Karin Andersson skakar på huvudet, men om hon jämför siffrorna med siffrorna från förra året är det faktiskt 6 000 färre långtidsarbetslösa i februari i år än i februari förra året. Vi har också färre dolt arbetslösa. Det är en minskning från februari till februari med 22 000. Vi har vidare fler sysselsatta. Och vi har också färre i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är skillnad nu jämfört med den valrörelse som vi hade 1982. Då var bilden, som ni försöker glömma, en mycket snabbt stigande arbetslöshet och en sjunkande sysselsättning. Men det gäller för oss att nu inte slå oss till ro och säga: Nu är alla problem avklarade — för det är de inte. Vi har fortfarande många problem på den svenska arbetsmarknaden. Det finns många människor vars arbetsvilja vi inte tar till vara. Det är just då som faran med den moderata politiken är så stor. Jag förstår inte hur Elver Jonsson och andra mittenpartister kan kombinera den oro som de säger sig ha för utvecklingen med att stödja reservationer och motionsförslag som läggs fram av moderaterna och som skulle innebära en väsentlig nedrustning av den svenska arbetsmarknadspolitiken, med ökad arbetslöshet som oundviklig följd.

Fru talman! Sedan början av 1970-talet har det framstått allt klarare att ungdomens väg från utbildning till arbete blivit mer och mer komplicerad. Därför är dagens höga arbetslöshet bland ungdomar bara delvis ett resultat av den starka konjunkturnedgången under 1980-talets första år. Snarare är den en fortsättning på en trendmässig utveckling. Ungdomsarbetslösheten har successivt ökat. Detta tyder på att de generella ekonomisk-politiska åtgärderna behöver kompletteras med särskilda insatser. Yrkesutbildningen har inte tillräckligt tagit hänsyn till stora ungdomsgruppers behov och till arbetsmarknadens och näringslivets förutsättningar. Bl.a. borde en mer omfattande lärlingsutbildning ha förekommit. Under senare år, efter initiativ från mittenregeringen, har en viss förbättring skett. Lönekostnaderna för oerfaren, kanske otillräckligt utbildad, arbetskraft står inte alltid i rimlig proportion till arbetsinsatsen. Möjligheterna att få ungdomslön eller introduktionslön har varit otillräckliga, vilket inneburit att tröskeln till arbetslivet för många blivit orimligt hög. Det är detta synsätt som ligger bakom reservationerna nr 12 och 14. Vi har samtidigt sagt att det ankommer på arbetsmarknadens parter att träffa avtal, men vi tror ändå att det är viktigt att regeringen tar initiativ som leder till att skillnaden mellan ungdomslöner och löner för yrkesutbildad arbetskraft ökar. Vi tror att en sådan åtgärd som ledde till detta skulle vara positiv för ungdomarna. Arbetsmarknadsministern var kritisk mot uttalandet att riksdag och regering på detta sätt skulle lägga sig i uppgifter som normalt sett handläggs av parterna på arbetsmarknaden. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall vara litet försiktig med sådan kritik, med tanke på vad företrädare för regeringen har sagt under den nu pågående avtalsrörelsen. Centern pekade under 1982 i motioner på nödvändigheten av att samhället har ett övergripande ansvar för ungdomars utbildning, praktik och arbete upp till 20 års ålder. Bakgrunden till motionen var att vi såg det som angeläget att arbetslinjen hävdas före kontantlinjen. När sedan regeringens förslag om ungdomslag kom på riksdagens bord hösten 1983, var vi beredda att ställa oss bakom förslaget, med de justeringar som arbetsmarknadsutskottet gjorde i förhållande till regeringens förslag. I det korta perspektivet accepterade vi förslaget men utgick ifrån att förändringar av ungdomslagen skulle ske när erfarenhet erhållits. Med de klara riktlinjer som riksdagen då gav regeringen förväntade vi oss konkreta framåtsyftande förslag i budgetpropositionen. Vi är därför besvikna över att regeringen inte har presenterat förslag som skulle ge ungdomarna möjligheter att erhålla heltidsarbete inom ungdomslagens ram, att i ökad utsträckning få arbete på den privata sektorn osv. Vi räknade med att regeringen skulle tillmötesgå våra önskemål, men så har inte skett. Vid närmare studium av budgetpropositionen kan man bara konstatera att arbetsmarknadsministern inte tycks ha någon direkt ambition att göra förändringar i enlighet med riksdagens intentioner. Arbetsmarknadsministern konstaterar å ena sidan att utnyttjandet av platser på den privata sektorn inte står i överensstämmelse med riksdagens uttalande, och det vill också jag understryka. Å andra sidan säger arbetsmarknadsministern att det kan vara svårt att bryta det nuvarande planeringsmönstret och tillägger att: ”frågan är om det är önskvärt att göra det”. Det innebär i klartext, som vi ser det, att arbetsmarknadsministern tycker att det är bra som det är. Alltså tycker den socialdemokratiska regeringen att det är riktigt att enbart satsa på den offentliga sektorn, trots vetskapen om att antalet nya platser för ungdomar framöver inom denna sektor kommer att bli mycket begränsat. Centern har en annan uppfattning, och därför har vi följdriktigt ånyo lagt fram våra konkreta förslag om hur vi vill ha ungdomslagen utformad. Vi föreslår att ungdomarna erhåller heltidsarbete. Halvtidsarbete skall enbart kunna förekomma av utbildningsskäl eller av sociala skäl. Lönen skall för alla platser vara 20 kr./tim. för 18-19-åringar. Enligt vår mening bör en målsättning vara att hälften av alla ungdomar ges arbete i den privata sektorn. Man gör ungdomarna den bästa tjänsten om man i ungdomslag eller liknande låter dem möta en arbetsmarknad som så långt som möjligt anknyter till arbetsmarknaden i stort. Ungdomarna erhåller en ersättning om 160 kr. per dag, varav arbetsgivaren skulle svara för 20 kr. samt lönebikostnader. Vi har ställt detta i relation till de 16-17-åringar som har ungdomsplatser ute i den privata sektorn. Utvecklingen under 1980-talet visar att det främst är inom näringslivet som det har gått att finna mer långsiktiga lösningar på sysselsättningsproblemen för ungdomarna. Mellan 1979 och 1984 minskade antalet ungdomar med reguljära anställningar inom den offentliga sektorn med närmare 50 000 personer, medan antalet ungdomar inom näringslivet har varit ungefär oförändrat under denna period. Därför är det angeläget och nödvändigt att ungdomarna bereds möjlighet att erhålla arbete i ungdomslag också i näringslivet. Verkligheten bekräftar hur riktiga våra förslag är. Genom ungdomslagen har de arbetsmarknadspolitiska insatserna i hög grad styrts till den statliga och kommunala sektorn. I arbetsmarknadsstyrelsens utredning om långtidsarbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sägs bl.a. att ”inriktningen mot den statliga och kommunala sektorn är en inriktning som kan ifrågasättas”. Vi ställer helhjärtat upp bakom detta synsätt, och jag hoppas — för ungdomarnas skull — att arbetsmarknadsministern i kompletteringspropositionen är beredd att föreslå förändringar i den här riktningen. Det är bra att vi erhåller rekryteringsstöd för placering av bl.a. ungdomar i näringslivet. Jag tror att det är oerhört angeläget och viktigt att vi även framöver får satsa på just rekryteringsstöd. Men det räcker inte. Låt oss öppna möjligheten att även placera ungdomar i ungdomslag på den privata sektorn — arbetsgivaren skulle då betala en viss ersättning. Centern motsatte sig riksdagsbeslutet i höstas om att ett särskilt rekryteringsstöd till kommunerna skulle utgå i de fall då långtidsarbetslösa fick varaktiga jobb. Denna möjlighet har utnyttjats i mycket liten omfattning. Därför har vi fortfarande den uppfattning som vi redovisade vid detta tillfälle, och vi har i reservation 61 framfört våra synpunkter. Det är bättre att satsa dessa medel på ökade aktiviteter inom den privata sektorn. Centern vidhåller också sitt tidigare krav på en förstärkning av det nuvarande rekryteringsstödet till näringslivet, och att det skall vara möjligt att efter särskild prövning också förlänga det med ytterligare sex månader. Vi ser det som ett värdefullt komplement till de insatser som utnyttjas i dag. Arbetsmarknadsministern sade i sitt huvudanförande att utvecklingen går i positiv riktning när det gäller att minska antalet långtidsarbetslösa. Det kan tänkas att någon liten minskning har skett under den senaste månaden. Men om man studerar statistiken, som Karin Andersson tidigare redogjorde för, kan man bara konstatera att antalet långtidsarbetslösa, dvs. människor som har varit arbetslösa minst 27 veckor, sedan mitten av 1970-talet har ökat från 17 000-18 000 till det dubbla. Enligt den siffra som anges i den AMS utredning som arbetsmarknadsministern har fått uppgick det redovisade antalet till 38 000. Det är en mycket allvarlig utveckling att allt fler människor tvingas gå arbetslösa under längre och längre tider trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Jag kan mycket väl förstå att arbetsmarknadsministern är bekymrad över denna utveckling. Det gäller verkligen att man tar till krafttag — att man från samhällets sida medverkar med olika stöd för att få ut dessa människor på den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tror att det är den enda framkomliga vägen, om vi skall lyckas bekämpa arbetslösheten för de långtidsarbetslösa som utan tvekan är de som har det besvärligast i dag. Erik Johansson sade i sin sista replik att antalet sysselsatta under den socialdemokratiska mandatperioden har ökat med 62 000 personer. Man kan naturligtvis läsa statistik på olika sätt.

Jag kan, med mina kunskaper i matematik, inte komma fram till att detta blir 62 000, utan det blir 41 000. Man gör från socialdemokratisk sida ofta gällande att det har skett en mycket kraftig sysselsättningsökning. Att det har skett en viss sysselsättningsökning är helt riktigt, men då skall vi ha i åtanke att vi har haft en högkonjunktur. Jag måste säga att man skulle ha fört en utomordentligt dålig ekonomisk politik, sysselsättningspolitik och arbetsmarknadspolitik om man inte under en högkonjunktur hade lyckats åstadkomma en viss sysselsättningsökning. Men den skulle självfallet ha legat på en betydligt högre nivå om man hade fört en annan politik. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga centerreservationer och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Elver Jonsson antydde tidigare att jag skulle säga något om ett par av våra reservationer. För formens skull yrkar jag bifall till reservationerna 58 och 69 redan i inledningen av mitt anförande. Låt mig anföra ett par tre konkreta detaljexempel på ett område. Pingstförsamlingen i Vilhelmina fick ett byggnadsbidrag på 527 000 kr. Genom det bidraget fick man i gång ett bygge på nära 2 miljoner. Pingstförsamlingen i Alfta fick ett bidrag på 503 000 kr., och fick i gång ett bygge på 2,4 miljoner. Missionsförsamlingen i Ljurhalla i Älvsborgs län har fått besked om att man får ett bidrag på 595 000 kr. i byggnadsmedel, och man har fått i gång ett bygge på 3 miljoner. Detta är tre av väldigt många exempel som visar att man genom byggnadsbidrag med 20-25 76 av den totala byggkostnaden kan skapa byggsysselsättning i bygder där det rått mycket stor byggarbetslöshet. Gemensamt för de här projekten, och även för många andra, är att man in i det sista har fått sväva i ovisshet. Man har frågat sig: Skall vi få bidrag? Skall vi över huvud taget våga bygga? Det är ju en ”jättegrej” i en församling i en liten bygd att satsa på ett miljonprojekt och att inte veta om man får byggnadsbidrag. Det är ju avgörande för om det skall skapas byggnadsverksamhet eller inte. Det som skiljer reservationerna från utskottets skrivning är just det här med planeringstiden, skulle jag vilja säga. År 1983 var det fullständigt orimligt, eftersom man då på förvintern fick besked om att man kunde börja bygga vintern 1983-1984. År 1984 fick man ändå besked på försommaren, och man vågade sätta i gång på vintern. Jag utgår från att man i utskottsmajoriteten innerst inne håller med mig när det gäller den reservation som jag står för i det här betänkandet. På s. 94 i utskottsbetänkandet säger majoriteten — och det vill jag gärna att Bo Nilsson, som kommer efter mig på talarlistan och som, antar jag, kommer att säga någonting om majoritetsskrivningen, observerar — ungefär så här: Om det skulle bli aktuellt att längre fram vidta åtgärder kommer vi att överväga att ge regeringen i uppdrag, osv. Man uttrycker sig således väldigt lösligt. Majoriteten borde tänka sig in i det verkliga förhållandet och beakta hur det är i en bygd. Man säger att om det uppstår behov och om det blir byggarbetslöshet, skall man överväga dessa frågor. Jag har i dag kollat hur det förhåller sig genom att ringa till samarbetsnämnden. Jag fick då reda på att behoven finns. Och när det gäller frågan om byggarbetslösheten kommer den, tyvärr, nog inte att vara löst kommande höst heller. Det är naturligtvis för mycket begärt att Bo Nilsson och utskottsmajoriteten i övrigt skall rösta för min reservation i det här läget. Jag hoppas verkligen att jag dock kan få ett besked i den här debatten om huruvida de som står kanslihuset väldigt nära kan framföra ett önskemål från oss alla i arbetsmarknadsutskottet att det måste ges besked i tid. Det är ju faktiskt så, att man på det här sättet skapar byggnadsverksamhet med hjälp av mycket ringa bidrag från det allmännas sida. Resten är ideellt insamlade medel. I fråga om det här byggnadsanslaget finns det också ett mycket betydelsefullt inslag när det gäller bidrag till handikappförbättringar i kyrkor och lokaler som är byggda före 1977. Vi som känner till denna verksamhet litet grand vet att det gäller handikapptoaletter. Vidare gäller det entréer, hissar, m.m. I detta avseende är det verkligt stora problem. Trycket är mycket hårt. Enligt uppgifter som jag har fått från samarbetsnämndens kansli i dag har det ordinarie anslaget för nästa år redan intecknats, och det finns ytterligare 80-85 ansökningar liggande. Med detta byggnadsanslag skulle man lösa två problem: dels löser man problemet med lokaler för ungdomsverksamhet och studieverksamhet och samlingslokaler i många bygder, dels skapar man byggnadsverksamhet i de bygder där arbetslösheten är störst. Jag hoppas verkligen att socialdemokraternas talesman här ger ett löfte om att medverka till att beslut fattas snabbt i dessa frågor. Så några ord om reservation 69, som gäller anslaget till vapenfria tjänstepliktiga. Folkpartiet och centerpartiet föreslår där en ökning av anslaget, och vad är skälet till det? Jo, det är självfallet de orimliga väntetiderna för vapenfria värnpliktiga. Att ett ökat anslag skulle bidra till att förkorta dessa väntetider tror jag att vi alla är överens om. Vi har också föreslagit att problemet i stort skall ses över, vilket jag också tror är mycket betydelsefullt. I reservationen från centerpartiet och folkpartiet säger vi: ”Det förhållandet att ersättningen till utbildningsanordnarna efter hand har urholkats på grund av penningvärdesförsämringen bör enligt utskottets mening uppmärksammas.” Jag tror att detta är mycket viktigt. Jag är emellertid rädd för att tankegångarna i utskottets skrivning på s. 106-107 vittnar om att man vill använda de vapenfria värnpliktiga som ett dragspel på arbetsmarknaden, och det motsätter vi oss. Det bör tas upp en diskussion med utbildningsanordnarnakommuner, luftfartsverket och sjukvårdshuvudmän m.fl. — så att de inte backar ur utan fortsätter att ta hand om de vapenfria även i fortsättningen. Till sist några ord rent allmänt vid sidan av reservationerna. De senaste dagarna har jag ringt runt och personligen kontaktat några länsarbetsnämnder för att få så färska och näraliggande siffror och omdömen om arbetsmarknadsläget som möjligt. Om man studerar länssiffror och i vissa län ser på de detaljstudier som har gjorts över arbetsmarknadssituationen finner man ett mönster som överallt ser ut på nästan samma sätt. Det är så att pusselbitarna, de långtidsarbetslösa, inte passar in på de lediga platserna i pusslet. Detta är mycket allvarligt. Jag har i dag talat med vår duktige länsarbetsdirektör i Karlstad, Runar Ericsson. Han bekräftar just detta och säger att det är ett bekymmer. Vi har i Värmland varit mycket hårt drabbade när det gäller arbetslöshet och har legat i topp länge. Om vi jämför dagens siffror med föregående års finner vi att det har skett betydande förbättringar. Men om vi går tillbaka till 1982 och 1983 ser vi att vi ligger på samma nivå, trots att vi är inne i en högkonjunktur. Det är alltså samma mönster som redovisas gång på gång när det gäller siffrorna i länet i stort. Jag skall inte upprepa några siffror, utan bara konstatera att det är en allvarlig situation. Det beror naturligtvis till mycket stor del på att man inte kan passa in de arbetslösa där de behövs och där företag nu skriker efter arbetare, tjänstemän och arbetskraft av olika slag. Jag skulle avslutningsvis vilja säga, att oavsett vilken arbetsmarknadsminister vi får framöver är det en av de största uppgifterna för denne och för arbetsmarknadsmyndigheterna att på sikt försöka tänka igenom problemen mer än vad man har gjort de senaste åren, t.ex. frågan om vilken typ av arbetskraft vi kommer att behöva. Detta kan man göra i samråd med näringslivet. Som en sammanfattning vill jag säga, att när jag har talat med flera länsarbetsnämnder, tjänstemän och direktörer, har jag fått den alldeles tydliga bilden av att vi inte var tillräckligt rustade för högkonjunkturen — vi har inte den arbetskraft som näringslivet ropar efter i dag. Det är en av de stora frågor som vi gemensamt, oavsett vilket parti vi tillhör, har samma ansvar för att i samråd med näringslivet planera.

Fru talman! Jag börjar för säkerhets skull med att yrka bifall till de avsnitt i proposition 100 och till de hemställanpunkter i arbetsmarknadsutskottets betänkande 11 som berör ungdomsfrågor. När vi i december månad 1983 träffade överenskommelse med de borgerliga partierna om ungdomslagen var bakgrunden bl.a. den att det fanns 10,4 20 arbetslösa ungdomar i åldern 16-19 år. Motsvarande siffra för 1975 var bara 5,5 96. Ungdomsarbetslösheten hade alltså på kort tid fördubblats. Under våren 1983 var ca 18 000 ungdomar i åldern 18-19 år arbetslösa. Under oktober och november månad samma år, dvs. 1983, låg siffran en bra bit över 20 000. Vi kan nu se resultatet av det första årets verksamhet med den nya ungdomslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1984. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens statistik har hela 83 260 ungdomar under året påbörjat arbete i ungdomslag. Mer än hälften lämnade ungdomslagen under året och därav fick ca 18 000 arbete på den öppna marknaden. En annan faktor som också måste med i bilden då det gäller ungdomarnas situation på arbetsmarknaden är den s.k. ungdomspuckeln, dvs. det förhållandet att de stora årskullarna, födda åren 1964-1967, under 1980 talets första hälft börjat söka utbildning, praktik eller arbete. Det kan konstateras att antalet ungdomar i de aktuella åldrarna under åren 1982, 1983 och 1984 var ca 40 000 resp. 60 000 flera än i slutet av 1970-talet. En annan synpunkt som jag vill ta upp så här i inledningen är den moderata myten om att alla ungdomar får arbete i den offentliga sektorn, med eller mot sin vilja. Faktum är att det är näringslivet som till stor del har upprätthållit sysselsättningen för ungdomarna under den senaste femårsperioden, medan den offentliga sektorn har minskat antalet arbeten för ungdomarna. Detta gäller även när man räknar in de arbetstillfällen som finansieras med arbetsmarknadspolitiska medel. Om man ser på förhållandet för ungdomar mellan 16 och 24 år, kan man allra först konstatera att hela två tredjedelar av antalet ungdomar arbetar i näringslivet. Av totalt 624 000 ungdomar fanns 414 000 i näringslivet och 210 000 i statlig eller kommunal tjänst. Sysselsättningen för ungdomar i näringslivet har ökat med 15 000 under tiden 1979-1984, medan antalet arbetstillfällen i den offentliga sektorn under samma tid har minskat med 27 000, fördelat på 10 000 i statlig tjänst och 17 000 i kommunal tjänst. Ett annat faktum härvidlag är att ca 34 000 ungdomar, eller 67 70 av det totala antalet, kom genom rekryteringsstöd in på arbetsplatser i näringslivet, och en stor majoritet av dem fick fortsatt anställning. Många fler fick arbete genom de vanliga platsförmedlande instanserna. Detta är några fakta som framför allt moderaterna tycks ha svårt för att fatta eller i varje fall acceptera. Ett påstående som ständigt återkommer i borgerliga motioner och reservationer är det att ungdomarna har för höga ingångslöner. Det finns dock, enligt min uppfattning, ingenting som tyder på att detta är riktigt. Om man jämför med andra länders statistik, kan man lätt konstatera att Sverige har en låg ungdomsarbetslöshet. Här är några exempel på detta, tagna ur OECD:s statistik. Spanien har hela 40 20 ungdomsarbetslöshet, Italien 33 20, Frankrike och Storbritannien ca 25 96, USA över 18 90 och Finland och Västtyskland mellan 10 och 15 26, medan Sverige och Japan står i särklass med ca 57260. Ni märkte nyss att Alf Wennerfors inte ville höra talas om siffrorna från andra länder, och jag förstår detta, eftersom siffrorna verkligen är komprometterande för moderaterna. Dessutom kan vi konstatera att en generell försämring av ungdomars löner, av det slag som de borgerliga föreslår, sannolikt bara kommer att innebära att de stora ungdomsgrupper som i dag kommer ut på arbetsmarknaden utan problem får se sin lönesituation relativt försämrad. Detta talar för att man bör hålla fast vid den i Sverige vedertagna principen att löner och anställningsvillkor skall fastställas genom förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden utan inblandning från samhällets sida. Det blir då parternas sak att överväga sådana anordningar som särskilda ingångslöner för ungdomar. På många avtalsområden finns redan också lönedifferentieringar när hänsyn till ålder och yrkeserfarenhet bedöms göra detta motiverat. En intressant fråga vill jag ställa till centerns representant. Centern föreslår nämligen sänkta löner till ca 20 kr. per timme för ungdomar i ungdomslagen men också att ungdomarna skall arbeta åtta timmar per dag. Detta innebär en dagskostnad på ca 160 kr., alltså en betydande ökning av totalkostnaderna. Hur skall centern finansiera denna merkostnad på ett antal miljoner kronor när man samtidigt vill skära ned arbetsmarknadsanslagen över en kam med 10 96? I årets budgetproposition har förändringar föreslagits på flera punkter i ungdomslagen. Den viktigaste är, enligt min uppfattning, tillägget med jobbsökaraktiviteter. I arbetet i ungdomslagen medför detta att arbetstiden förlängs med i genomsnitt två timmar per vecka. Under de timmarna förutsätts ersättning utgå med belopp som motsvarar utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning, omräknat till timersättning. Ungdomar som arbetar heltid skall beredas ledighet med bibehållen lön. Deltagande i jobbsökaraktiviteterna blir obligatoriskt så till vida att ungdomar som inte vill delta i aktiviteterna riskerar att bli avstängda från arbetet i ungdomslag.

Men låt mig också påpeka att inlåsningseffekterna är betydligt allvarligare och värre för de ungdomar som av olika skäl står utanför ungdomslagen. Alf Wennerfors har i dag sagt, att han vill ha en längre anpassningstid för de här ungdomarna än tre veckor. Det innebär naturligtvis en ännu större risk än nu för inlåsning — och då inte i ungdomslag och arbete utan i arbetslöshet. Den här uppfattningen framkom mycket tydligt i samband med ett studiebesök som vi socialdemokrater gjorde i Örebro. Det hade därför varit önskvärt att bl.a. moderaterna hade ägnat större intresse åt detta svåra problem i stället för att ideligen kritisera och nedvärdera den lagstiftning om ungdomslagen som de själva har medverkat till att genomföra. Så vill jag gå över till att kommentera några av reservationerna. Reservation 12 är gemensam för alla de tre borgerliga partierna. Den har därför blivit synnerligen utslätad och allmän, och det beror väl på att de borgerliga senare i reservationerna skall kunna välja olika vägar för sin politik. En del av texten har blivit så utslätad att alla politiska partier säkert skulle kunna skriva under. Jag yrkar avslag på reservation 12. I reservation nr 13 tar Lars-Ove Hagberg upp kravet på en ungdomsgaranti. Detta skulle innebära att de större företagen skulle garantera jobb till ungdomar, och det skulle tyvärr ske i konkurrens med bl.a. äldre arbetstagare och handikappade. Jag tror dessutom inte på idén med att lagstifta fram jobb i näringslivet och yrkar därför avslag på reservation nr 13. Reservation nr 14 tar upp försämrade ungdomslöner och är gemensam för de borgerliga. Jag vill hänvisa till min inledning om läget i andra industriländer när det gäller ungdomars situation på arbetsmarknaden. Jag tycker dessutom att de borgerliga skulle gå ut och fråga de över en halv miljon ungdomar som redan finns på arbetsmarknaden om de är beredda att sänka sina löner. Vi socialdemokrater har i den här frågan liksom i många andra förtroende för arbetsmarknadens parter. Med vårt förhandlingssystem ankommer det på dessa att träffa avtal om ungdomslönerna. I reservation nr 16 tar moderaterna återigen upp förslaget om lönebidragsfinansierad yrkesutbildning. Ett liknande förslag framställdes förra året av moderata samlingspartiet. Det behandlades då av utbildningsutskottet, som avstyrkte förslaget i utbildningsutskottets betänkande 1983/84:19, s. 19-20. Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet ifrågasätter om motionärerna och reservanterna för fram några nya fakta och argument av sådant slag att riksdagen nu bör inta en annan ställning. Jag yrkar avslag på reservation nr 16. I reservation nr 17 behandlas några förslag till förbättringar av stödet till ungdomsföretagandet. Utskottet är positivt till åtgärder för att stimulera ungdomars försök att driva egen verksamhet och därmed komma ur en arbetslöshetssituation. Under budgetåren 1983 85 har bl.a. anvisats 27 miljoner till särskilda ungdomsprojekt, däribland start av egna företag. I ett tidigare betänkande, AU 1983/84:21, har utskottet utgått ifrån att regeringen utan dröjsmål återkommer till riksdagen i frågor som rör ungdomsföretagande i de fall där det är aktuellt med nya åtgärder som kräver riksdagsbeslut. Utskottet vill härmed bekräfta denna meningsyttring. Med anledning av vad jag här sagt yrkar jag avslag på reservation nr 17. I reservationerna 18 och 19 tar moderaterna resp. centerpartiet upp ändringar i lagstiftningen om ungdomslagen. Man kan först notera den oenighet som råder mellan de borgerliga partierna. Här har moderater och centerpartister var sitt yrkande om avslag, medan folkpartiet i stort ger sin anslutning till regeringens förslag. I moderaternas reservation 18 tas upp två frågor som de anser vara viktiga. Dels menar moderaterna att bara de med behov av sysselsättning i denna form skall få jobb i ungdomslag, dels menar de att inlåsningseffekterna skall reduceras. Det första kravet kan besvaras enkelt med att det är just det som är meningen med lagen — när andra åtgärder inte är tillräckliga skall ungdomslagen sättas in. Det andra kravet besvaras enklast med att moderaterna bör bifalla de socialdemokratiska förslagen till ändringar i lagen, så minskar också de eventuella inlåsningseffekterna. Men moderaterna yrkar här avslag på de socialdemokratiska förslagen. Centerns reservation nr 19 är något underlig. Man ämnar öka kostnaderna för ungdomslagen med 35 26. Arne Fransson har i dag sagt att arbetsgivarna skall betala den del av kostnaden som överstiger 20 kr. per timme. I så fall " minskar de 35 procenten något, men kvar står frågan hur centern skall finansiera de ökade kostnaderna för ungdomslag samtidigt som man vill minska anslaget till AMS med hela 10 96. Jag tycker att detta är något inkonsekvent, och det tycker också utskottets majoritet. Jag yrkar avslag på reservationerna 18 och 19. I reservation nr 22 riktas kritik mot att antalet platser i ungdomslag inom den enskilda sektorn inte blivit tillräckligt stort. Det bör erinras om att placering av ungdomar inom den enskilda sektorn tillkom på initiativ av en bred majoritet inom utskottet. Såväl AMS som arbetsmarknadsministern har sedermera instämt i detta förslag. Det kan också noteras att i mitten av november 1984 hade antalet ungdomar placerade i den enskilda sektorn stigit tillca 850, och jag tror mig veta att detta antal har stigit ytterligare sedan dess. Det är dock enligt vår uppfattning bättre att slussa ut ungdomarna till fasta jobbi den enskilda sektorn än att placera dem i ungdomslag på den sektorn. Jag tror att vi är på rätt väg även i denna fråga. I reservation 24 tar vpk upp frågan om en ökning av arbetstiden till åtta timmar samt kravet att ungdomslagen skall syfta till fasta jobb inom den offentliga sektorn. Detta är en fråga som har stora ekonomiska konsekvenser för statskassan. Såvitt jag förstår är det fråga om ytterligare miljardsatsningar. Dessutom kan tilläggas att den utslussning som en stor majoritet i utskottet uttalat sig för skulle försvåras. I reservationerna 27, 28 och 29 avstyrker de borgerliga partierna att AMS till arbetsförmedlingarna skall få anställa 150 handledare för att genomföra jobbsökarkurserna i ungdomslag. Det får anses som i högsta grad inkonsekvent att först klaga på utslussningen av ungdomar och sedan inte ge resurser för att förmedlingen skall kunna öka ansträngningarna då det gäller denna utslussning av ungdomarna. Ett litet exempel: I Landskrona, min hemkommun, finns för närvarande ca 300 ungdomar i ungdomslag. Man kan naturligtvis inte klara jobbsökarkurserna utan att få extra resurser för detta. Jag yrkar avslag på reservationerna 27, 28 och 29. Då det gäller reservationerna 30, 31 och 32 kan bara konstateras att både moderater och centerpartister vill satsa mindre pengar för att skapa jobb åt våra ungdomar. Det betyder naturligtvis också en ökad arbetslöshet bland 18-19-åringar. Detta bör komma till de ungas kännedom nuinför valet. Också i denna fråga kommer det att bli sämre med en borgerlig regering. Fru talman! Sammanfattningsvis kan sägas att vårt initiativ till ungdomslagen har givit 83 260 ungdomar jobb i stället för arbetslöshet, att ungdomsarbetslösheten under 1984 minskade till 6 26 och att arbetslinjen återigen har visat sig bättre än kontantlinjen. Nu bygger vi vidare med förbättringar av ungdomslagen, som säkert kommer att bli till nytta för de unga. De jobbsökaraktiviteter som föreslås i proposition 100 kommer säkert att öka utslussningen av 18—-19-åringar bl.a. till det enskilda näringslivet och därmed också skapa ökade möjligheter till fasta jobb. Jag beklagar att de borgerliga är inkonsekventa genom att först säga sig vilja värna om utslussningen och sedan yrka avslag på de socialdemokratiska förslagen till ökad utslussning. Jag anser att en redan tidigare bra lag blir bättre med de förslag till förbättringar som kommer att bli riksdagens beslut i dag. Fru talman! Jag yrkar härmed avslag på samtliga de reservationer som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11 i avsnittet om ungdomslagen.
Fru talman! Jag vill ställa en direkt fråga till Bo Nilsson: Varför är ni socialdemokrater så negativa till att placera ungdomar i ungdomslag på den privata sektorn? Anser Bo Nilsson att riksdagens intentioner och uttalanden om denna möjlighet har förverkligats av den socialdemokratiska regeringen? Riksdagsbeslutet innebar ju ändå att man skulle stärka den unge på arbetsmarknaden. Avsikten var ju inte att detta enbart skulle ske inom den offentliga sektorn. Jag är övertygad om att ungdomarna i ungdomslagen har minst lika stor glädje av att vara verksamma inom den privata sektorn. Jag hävdar med bestämdhet att riksdagens intentioner i detta avseende inte har uppfyllts. Det skall bli intressant att höra vad Bo Nilsson har att säga om detta. Jag är också övertygad om att det finns anledning att se över ungdomslönerna. Men det är inte fråga om att försämra de nuvarande lönerna, utan de skall ligga stilla eller ha endast en svag ökning under de närmaste åren framöver. Det är speciellt svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i de mindre och medelstora företagen, där man i första hand väljer arbetskraft som har erfarenhet och yrkesutbildning. Där kommer ungdomarna i kläm. Det tror jag definitivt är negativt för ungdomarna själva. När det gäller finansieringen av vårt förslag är jag något förvånad över att Bo Nilsson inte har studerat vår partimotion. Av denna framgår klart och entydigt att arbetsgivaren skall betala en viss ersättning jämte lönebikostnader. Genom den konstruktion som vi har valt, där det inte skall utgå avtalsenliga löner, blir inte kostnaden densamma. Mina matematiska kunskaper har, som jag sade tidigare, en viss begränsning. Men jag kan inte förstå hur man kan komma fram till att skillnaden blir 35 96 med vår uppläggning. Vi skall finansiera detta dels genom att arbetsgivarna betalar en del av kostnaderna, dels genom att utnyttja de medel som riksdagen anslår för rekryteringsstöd och till ungdomslag. Att vi yrkar avslag på regeringens förslag beträffande jobbsökarkurser i ungdomslag — där vi spar en del pengar i förhållande till regeringens förslag, pengar som vi i stället kan använda för ersättningar till ungdomar — beror på att vi har valt en annan konstruktion. Ungdomarna skall få möjlighet till ett heltidsarbete på ordinarie arbetstid på arbetsmarknaden. Det är vår uppläggning när det gäller att lösa ungdomsproblemen.
Fru talman! Jag ser också med intresse fram emot Bo Nilssons svar på Arne Franssons direkta fråga. Bo Nilsson glömde att svara på den fråga som jag ställde angående byggnadsanslaget till frikyrkolokaler och samlingslokaler. Jag sade att det finns en skrivning i betänkandet som jag tycker är mycket vag — jag angav t.o.m. att det är på s. 94 — och att det är värdefullt att Bo Nilsson förklarar hur stor kraft man från regeringspartiet kommer att sätta in för att ge besked i god tid. ”Om det skulle bli aktuellt att längre fram vidta åtgärder för att stimulera sysselsättningen”, står det, ”kan naturligtvis i likhet med vad som gjordes förra våren och med hänsyn till det medelsbehov som föreligger i fråga om lokaler för trossamfund även extra bidrag till detta ändamål övervägas.” Här samlar man in på ideell väg, Bo Nilsson, 75-80 96 av de pengar som behövs för att bygga. Staten kan skjuta till resten, och det kan vara det tillskottet som gör att man över huvud taget startar ett bygge som skapar sysselsättning och tillför bygden ungdomslokaler, studielokaler och samlingslokaler. Ni som tillhör utskottsmajoriteten kan då inte ens gå med på att det skall ges besked i god tid. Det är helt enkelt oanständigt att man på förvintern 1983 får beskedet från regeringen att det stora bygge som är så betydelsefullt för bygden, för församlingen och för ideellt arbetande människor får sättas i gång om någon vecka eller någon månad. Är Bo Nilsson som representant för regeringspartiet i den här frågan beredd att ge ett löfte om att regeringen kommer att ge besked i tid?

Fru talman! Samtliga borgerliga partier har nu tagit upp frågan om att öka antalet ungdomar som sysselsätts inom den privata sektorn. Jag försökte i mitt inledningsanförande att tala om att det kan hända att det finns möjligheter att ytterligare öka det antalet, som ändå uppgick till ca 1 000. Men det här är en komplicerad fråga som det inte går att ge ett enkelt svar på. Bl. a. har SINOVA konstaterat i sin del av utvärderingen av ungdomslagen att om vi ökar antalet 18-19-åringar inom den enskilda sektorn, kommer det att gå ut över 16-17-åringarna. Det kan väl ändå inte vara meningen med de borgerliga förslagen om att man till varje pris måste få in fler ungdomar i den privata sektorn. Vi är positiva i princip till detta, men vi tycker att det måste råda balans mellan de olika åldersgrupperna. När det gäller ungdomslönerna vill jag säga att jag är synnerligen förvånad över de borgerligas sätt att driva frågan. Låt mig ta ett litet exempel. Ulf Adelsohn sade när han avslutade moderatstämman här i november, att det är självklart att vanliga människor skall kunna leva på sin lön. Nu står företrädare för samma parti här och talar om att frysa eller sänka ungdomslönerna. Det går inte ihop. Arne Fransson säger att jag inte har studerat centerns partimotion. Jo, det har jag gjort. Det var därför jag sade att det inte blev 35 20 — jag försökte vara ärlig — utan att det blir en lägre procentsats. Men ändå är det inget tvivel om att det kommer att bli ett högre belopp än vad som finns anslaget. Då måste jucenterpartiet kunna anvisa en finansiering av det beloppet, antingen det nu är 20 96 eller 15. Till sist vill jag säga till Karl Erik Eriksson att jag har studerat reservation 58, men självfallet är jag inte beredd att stå här och lämna några löften i det enskilda fallet. Jag tror att det är bra att avstå från att ge löften om man inte vet att man kan stå för dem. Men jag kan säga rent allmänt att byggarbetslösheten är lägre än på länge. Vi har satsat 250 milj.kr. på att förstärka byggarbetsmarknaden och också andra åtgärder har satts in för att förbättra situationen på det området. Jag menar att vi nu får avvakta och se om ytterligare åtgärder behöver sättas in i sammanhanget. Och som jag sade, är jag inte beredd att svara på frågan i det enskilda fallet.
Fru talman! Jag noterar att Bo Nilsson i varje fall är positiv till principen att ungdomar i ungdomslag också placeras på den privata sektorn. Om det finns politisk vilja och intresse så finns också möjligheter att placera ungdomar på den privata sektorn. Att det skulle bli någon våldsam konkurrens med 16-17-åringarna tror jag inte. Jag är medveten om att det fanns antydningar om detta i en av de utredningar som har presenterats. Men vad som ändå måste vara angeläget är att ungdomarna också får möjligheter att komma in på den privata arbetsmarknaden, så att de inte invaggas i tron att man skall kunna få ett jobb på den offentliga sektorn. 97-98 20 av de ungdomar som i dag placeras i ungdomslag kommer till den offentliga sektorn. Det måste säkerligen upplevas som negativt från ungdomarnas sida. Därför vädjar jag till socialdemokraterna att tänka om och i praktisk handling se till att en avsevärt högre andel än i dag av ungdomarna placeras på den privata sektorn. Det finns nu bara 700-800 ungdomar på den privata sektorn. Avslutningsvis: När Bo Nilsson kommenterade de olika reservationerna sade han att reservation 12 var så luddigt skriven att alla partier i princip skulle kunna skriva under den. Efter detta räknade jag med att han skulle yrka bifall till reservationen, men så långt kunde han tydligen inte sträcka sig.
Fru talman! Självklart är jag tacksam för att Bo Nilsson studerat min reservation. Han säger att han inte vill ge något besked i det enskilda fallet. Det har jag inte heller begärt. Jag har begärt ett principuttalande. Socialdemokraterna motsätter sig nu samarbetsnämndens önskemål att få fasta anslag för att kunna planera på ett vettigt sätt och ha en viss framförhållning. Då hade det varit värdefullt med ett uttalande att även majoriteten är positivt inställd till principen när det gäller det här anslaget. Bo Nilsson är ganska ensam om att inte se med oro på byggarbetslösheten. Vi vet säkert bägge två, liksom alla andra här i kammaren, att det är väldigt ojämnt. I vissa bygder är byggarbetslösheten ett av de största orosmomenten. Här har vi nu ett bygge som kan bekostas av ideellt insamlade medel till 75 å 80 26. Då tycker jag det är märkligt att inte socialdemokraterna kan säga: O.K., vi tillskjuter en femtedel så har vi ett byggnadsprojekt och skapar lokaler i en bygd. Vi kan suga upp den ideella insatsen och lägga till vår insats. Det hade varit värdefullt om majoritetspartiets representant sagt detta i debatten.